Fru talman! Monica Green har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag tänker vidta för att stödja barnen i Östersjöregionen. Jag utgår i mitt svar ifrån mitt ansvar i regeringen när det gäller området kommersiell sexuell exploatering av barn och det samarbete som jag själv deltagit i när det gäller att bygga nätverk i regionen. Jag håller med Monica Green om att de rapporter som når oss om de svåra förhållanden som många barn lever under i Östersjöregionen är upprörande. Det är skrämmande att så många barn rymmer hemifrån på grund av de förhållanden som råder där. Vi i Sverige måste göra allt som står i vår makt för att tillsammans med våra grannländer hjälpa till att förändra situationen för de här barnen. Men jag vill börja med det samarbete jag varit med om att bygga upp inom Östersjöstaternas råd och som handlar om att bygga nätverk mellan såväl politiker och höga tjänstemän som personer som arbetar i olika verksamheter för barn. Vid den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn som hölls i Stockholm i augusti 1996 ställde sig de deltagande staterna och organisationerna bakom en gemensam deklaration och ett löfte att upprätta nationella handlingsplaner för att motverka kommersiell sexuell exploatering av barn. I den svenska handlingsplanen, som antogs av regeringen sommaren 1998, presenterades det då nyligen påbörjade arbetet med frågor som rör kommersiell sexuell exploatering av barn i Östersjöområdet. Sverige hade under hösten 1997 tagit initiativ till och lett ett regionalt arbete inom ramen för Östersjöstaternas råd. Sverige åtog sig att i samarbete med Norge ta ansvar för ett multidisciplinärt samarbete i området. Ett annat syfte var att bygga upp praktiskt fungerande nätverk för samarbete och erfarenhetsutbyte. Socialdepartementet inrättade i januari 1999 en särskild arbetsgrupp för att leda detta arbete. Arbetsgruppens mål är att uppfylla åtagandet att bilda ett nätverk mellan beslutsfattare och hög administrativ personal, samt att sprida specialistkunskap om sexuellt utnyttjade barn i regionen. Östersjöstaternas råd sitt stöd till en föreslagen handlingsplan för att använda informationsteknik i det kompetenshöjande arbetet. Navet i detta samarbete är hemsidan "The Child Centre for Children at Risk in the Baltic Sea Region" eller som vi kallar den i dagligt tal "Child Centre". Hemsidan erbjuder möjligheter till interaktivt samarbete mellan barnspecialister i regionen. Inom detta samarbete finns t.ex. ett nätverk för barnspecialister som i sin dagliga gärning möter utsatta barn. De arbetar nu för att etablera samarbetsprojekt och söka finansiering för dem på olika sätt. I oktober förra året fattade så barnansvariga ministrar ett beslut att fortsätta samarbetet inom Östersjöstaternas råd under en treårsperiod. Ett särskilt barnsekretariat inrättas nu för att fortsätta utveckla arbetet mot sexuell exploatering av barn. Det har varit viktigt att under de här första åren av uppbyggnad koncentrera arbetet mot ett område och genomföra en god förankringsprocess. När arbetet nu etableras inom sekretariatet kommer den arbetsgrupp med tjänstemän som nyligen konstituerats, under våren att göra en prioritering bland viktiga barnfrågor där Child Centre kan användas som bas för det fortsatta utvecklingsarbetet i regionen. Gatubarn som kommer ensamma till något av länderna är ett exempel på en grupp barn som nämnts i detta sammanhang. Dessa barn är ju utsatta på mer än ett sätt, och kan vi utveckla vårt arbete för dem i regionen har vi kommit en bit på vägen mot bättre förhållanden för barnen i Östersjöområdet. Till sist vill jag nämna att statsministern kommer att ta upp frågor om människohandel med sin ryske kollega när statsministrarna inom Östersjöstaternas råd träffas i Sankt Petersburg i juni i år.
Fru talman! Jag vill tacka för det utförliga svar som ministern nu ger om vad man kan göra för de övergivna barnen i våra grannländer Estland, Lettland och Litauen. Det är skrämmande att det får förekomma sådana situationer. Det finns t.ex. 15 000 barn som lever på gatan i Lettland, och det är liknande i andra länder i Östersjöregionen. Vi har dem så nära inpå oss och gör ändå inte mer. Det var en bra genomgång vi fick av Ingela Thalén av det vi hittills har gjort. Frågan är bara vad vi kan göra ytterligare. Kan vi hjälpa till med fler saker? Finns det risk eller kanske möjligheter med att dessa länder nu är ansökarländer till EU? Kan EU ställa krav på att FN:s barnkonvention ska efterlevas för att ett land ska bli fullvärdig medlem i EU? Finns det risk att konvergenskraven t.o.m. försämrar de ekonomiska möjligheterna att hjälpa barnen i regionen? Det är sådana frågor som jag gärna skulle vilja få ytterligare svar på. Många barn och ungdomsorganisationer har slagit larm om misshandel och övergrepp som driver barnen från sina hem till ett liv som missbrukare och kriminella gatubarn. Unga Örnars systerorganisation i Lettland och Litauen bekräftar den bilden. Tyvärr bekräftades bilden nyligen av missförhållanden på den svenska flyktingslussen i Carlslund dit barn från forna Sovjetunionen har börjat komma. Det är barn som rymt från barnhem och levt som gatubarn i flera år. Dessa sköra människor måste vi ta hand om både i deras hemland och också när de kommer till Sverige.
Fru talman! Jag vill också nämna att vi alldeles nyligen inom den svenska regeringen har utsett en arbetsgrupp som ska verka utifrån Socialdepartementet. Den ska arbeta med att belysa, analysera och minska mörkertalet när det gäller kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige. Den arbetsgruppen kommer också att ha kontakter med närområdet. Vi vet att det dessvärre förs barn över gränsen till Sverige och mellan våra länder. Det förtjänar också att nämnas att det har lämnats ett uppdrag med anledning av ensamkommande barn till Sverige för att vi på ett bättre sätt ska kunna ta till vara deras rättigheter och ge dem ett bra stöd när de kommer hit. En del av dessa barn kan också komma från vårt närområde. När det gäller ansökarländerna till EU är det en absolut självklarhet att vi hårt driver kravet att man ska följa FN:s barnkonvention. Det finns också medel avsatta för att man ska anpassa lagstiftningen på ett sådant sätt att man verkligen arbetar utifrån FN:s barnkonvention. Alla länder utom USA och Somalia har skrivit under FN:s barnkonvention. Det finns redan där ett åtagande i dessa länder. Det pågår inom ramen för Sida-Öst ett trettiotal projekt som har som mål att arbeta med barn, barns hälsa, barn på barnhem eller barn som dessvärre inte ännu har plats på barnhem. Det pågår också, och inte minst, arbete kring barn som är berörda av ungdomsfängelse. Vi vet att förhållandena för dessa barn är oerhört vidriga. Därför behövs det också fortsatt samarbete kring de här områdena, och det kommer vi naturligtvis att fullfölja.
Fru talman! Jag tycker att det låter som ett bra krav för EU att ställa på ansökarländerna att de måste efterleva FN:s barnkonvention. Man kan ibland fundera på vem som ska kontrollera att FN:s barnkonvention efterföljs och att fattiga länder har så svårt att leva upp till konventionen. Det är oerhört skrämmande när man hör de stora mörkertal som finns. Dessutom finns ju den explosionsartade hiv och aidsspridningen i detta område, som dessa barn också utsätts för eftersom de säljs eller utsätts för det som vi ibland kallar för trafficking. Där tycker jag att Sverige behöver vidta ytterligare åtgärder.

Barnkonventionen uttrycker världssamfundets samlade syn på barn och ger därmed alla länder ett gemensamt språk och ett gemensamt mål. Som jag ser det nu så lever de här länderna absolut inte upp till det som de har skrivit på, men man kan ju förstå det eftersom länderna är så ekonomiskt utsatta. Jag vill återigen påpeka detta med konvergenskraven från EU. Kan det finnas en risk att när man ska leva upp till dem så kan det sätta hinder för att vi ska kunna hjälpa de här barnen? Eller kan vi tvärtom se till att detta blir en hävstång för att barnen kan hjälpas?
Fru talman! När det gäller hur länderna uppfyller kraven och på vilket sätt vi följer barnkonventionen så är det viktigt att poängtera att FN:s barnrättskommitté har ansvaret för att bevaka hur länderna arbetar med barnkonventionen. Det är ländernas skyldighet att rapportera vad man har gjort vart femte år. Bra villkor för barn underlättar för länderna när det gäller att uppfylla alla typer av konvergenskrav. Jag skulle bli både upprörd och förvånad om man använde konvergenskraven som ett argument för att inte se till att barn får goda uppväxtvillkor eftersom det ju både på kort och lång sikt är någonting som är en förutsättning för att länderna ska kunna ha en god, uthållig ekonomi och en god social och hälsomässig utveckling för hela sin befolkning. Eftersom Monica Green tog upp frågor kring trafficking kanske jag ska nämna att regeringen under det svenska ordförandeskapet prioriterade frågor om handel med kvinnor och barn. Under 2002 drivs en kampanj mot trafficking i området som leds av jämställdhetsministrar och de nordiska justitieministrarna. Avsikten är att rikta sig till de män som nyttjar kvinnor och flickor. Det gäller både män i Sverige och män i vårt närområde. På det sättet fäster man uppmärksamheten vid att de här flickorna och kvinnorna faktiskt kan bli hjälpta om de inte nyttjas av dessa män. Det förtjänar också att nämnas att olika frivilliga organisationer deltar i detta. Monica Green nämnde Unga Örnar, som gör ett väldigt fint arbete. Jag ska också nämna Kvinnoforum, som arbetar inom ramen för Daphneprogrammet. Även Rädda Barnen och World Childhood Foundation arbetar med frågor som rör barn som är särskilt utsatta i detta riskområde.
Fru talman! Jag vill tacka för debatten och för de svar som jag har fått. Även om barnen än så länge är oerhört utsatta och har det svårt så känner jag mig något lättad över de besked som jag har fått. Det är alldeles klart att länder, stater och ideella organisationer har oerhört mycket att göra för att dessa gatubarn inte får bli glömda.

Fru talman! Göran Lindblad har, med utgångspunkt i att han läst Integrationsverkets rapport Integration 2001, frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att omsätta rekommendationerna i rapporten i praktisk handling. Integrationsverkets rapport bygger på analyser, statistiska sammanställningar och ett stort antal forskningsrapporter inom området som huvudsakligen ligger före år 2001. Rapporten belyser de bekymmer som finns inom introduktionen av nyanlända invandrare och invandrares problem på arbetsmarknaden. Regeringen är självfallet inte omedveten om detta. I själva verket har regeringen redan vidtagit åtgärder i syfte att både utveckla och förbättra möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden och introduktionen för nyanlända invandrare. Innan jag kort nämner något om dessa åtgärder vill jag betona att en bidragande faktor till svårigheterna för invandrare är den diskriminering på arbetsmarknaden som förekommer. Redan den 1 maj 1999 fick vi en förstärkt lagstiftning mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har också fått ökade resurser och därmed bättre möjligheter att både utreda anmälningar från enskilda och att sprida kunskap bland arbetsgivare och fackföreningar om de krav som ställs i lagen.

Enligt en senare rapport som Integrationsverket överlämnat till regeringen den 20 februari i år och som redovisar utvecklingen av introduktionen under år 2001 har samverkansarbetet mellan myndigheterna och Kommunförbundet haft en positiv inverkan på både introduktionens innehåll och utformning. Tendensen är att redan befintliga samverkansformer har utvecklats och att nya har uppstått. Fler aktörer deltar också i det lokala utvecklingsarbetet. Nya metoder, tankar och idéer har fötts som kan leda till en utvecklad och mer individuellt anpassad introduktion. En positiv utvecklingstrend märks när det gäller flyktingarnas delaktighet och ansvar för sin egen introduktion. Inom svenskundervisningen för invandrare utvecklas former som tar större hänsyn till individuella förutsättningar och behov och som har en tydligare koppling till arbets och yrkesliv. Trots de positiva trenderna som Integrationsverket redovisar är introduktionen av nyanlända invandrare ändå inte tillräckligt anpassad till individens bakgrund och förutsättningar och det är fortfarande svårt för invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Det finns fortfarande brister i verksamheten och det är angeläget att utvecklingsarbetet som påbörjades under förra året fortsätter. Regeringen har för avsikt att vidta ytterligare åtgärder för att åstadkomma en effektivare och bättre individanpassad introduktion för flyktingar och andra invandrare. Regeringen har därför i november förra året tillkallat en särskild utredare för att göra en översyn med detta syfte som ska vara klar i mars nästa år. Översynen ska bl.a. identifiera om det finns strukturella eller andra hinder för egenförsörjning och delaktighet och också i så fall komma med förslag till åtgärder. Inom ramen för den nationella storstadspolitiken som riksdagen beslutade om 1998 har stat och kommun inlett ett långsiktigt samarbete för att bryta segregationen och öka tillväxten i storstadskommunerna. Storstadssatsningen har inneburit möjligheter för de sju kommuner som slutit utvecklingsavtal med regeringen att utveckla idéer och förnya verksamhetsformer med inriktning på bl.a. arbete och sysselsättning, ökad delaktighet och förbättrade språkkunskaper. Regeringen ska nu också gå igenom de förslag och rekommendationer som Integrationsverket för fram i rapporterna och se i vilken utsträckning de kan genomföras innan pågående översynsarbete är slutfört. I de fall rekommendationerna riktar sig direkt till kommunerna eller annan lokal verksamhet är det naturligt att de tas upp inom ramen för det utvecklingsarbete som jag redan har nämnt. Avslutningsvis vill jag säga att även regeringen anser att en mer individualiserad introduktion, snabbare inträde på arbetsmarknaden och språkstudier i kombination med arbete eller praktik utgör mycket viktiga förutsättningar för invandrares möjligheter till delaktighet och egenförsörjning. Både utvecklingsarbetet med kommunerna och översynen som jag har refererat till har just detta som utgångspunkt.

Fru talman! Jag får tacka Mona Sahlin för svaret. Dessvärre är det fortfarande mycket prat och inte så mycket verkstad. Stadsrådet säger här att regeringen är väl medveten om problemen. Ja, konstigt vore det väl annars. Vi är faktiskt många här som uppmärksammat regeringen på problemen år efter år. Dessutom har regeringen också i sann konservativ anda samma återkommande formulering i budgetpropositionen år efter år om att utvecklingen inom området inte är tillfredsställande i förhållande till målen. Så säger man år efter år. Likafullt görs ingenting som ger verkliga resultat. Såväl Mona Sahlin som hennes olika företrädare har i stället slarvat bort varje chans till en förbättring. Integrationsverket visar med statistik i sin rapport att utvecklingen när det gäller arbete för utlandsfödda har följt en lång trend från mitten av 70-talet. Från att ha varit i arbete mer än befolkningen i övrigt sker en förändring ungefär 1975. Därefter har det gått fort utför. 90-talskrisen orsakade inte utanförskapet, men den förvärrade situationen från dålig till urusel, och efter det har mycket lite hänt. Uppgången i sysselsättningen hittills är dessvärre helt obetydlig. Statsrådet talar om lagstiftning mot diskriminering på arbetsmarknaden. Det skulle vara intressant att få veta vilka förbättringar som denna lag har medfört, om det har blivit några förbättringar eller förändringar. Lagar som kommer till av symbolskäl saknar praktisk betydelse och är ofta kontraproduktiva. Fru talman! Vi moderater har i stället för denna lag länge krävt en sammanhållen lagstiftning avseende diskriminering. Är statsrådet Mona Sahlin här i dag beredd att utlova att det blir en sådan sammanhållen lag med tillika sammanhållen ombudsmannafunktion? Statsrådet nämner i svaret att 100 miljoner anslagits för perioden 2001-2003. Vi är nu nästan halvvägs inne i denna period, och jag hörde ingenting om resultatet och hur pengarna har använts. Beror det på att det inte finns något resultat som åstadkommits eller beror det på okunskap om utvecklingen? Vidare nämns överenskommelsen mellan centrala myndigheter och Kommunförbundet för ett år sedan. Även den slarvas över utan att vi får veta om överenskommelsen inneburit någon förändring för de berörda människorna. Hela svaret präglas faktiskt av ett ovanifrån kommande systemperspektiv. När, Mona Sahlin, kommer politiken att innebära reella förbättringar för verkliga människor ute i utanförskapets Kafkaliknande overklighet? Inte minst statsrådets påstående om sfi är än så länge bara tomt prat. Redan i vår debatt den 7 november 2000 då vi stod här i kammaren sade Mona Sahlin: Där ger jag Göran Lindblad rätt. Det finns många goda skäl att förändra svenskundervisningen. Ändå talar statsrådet i dag, snart ett och ett halvt år senare, bara om att det utvecklas former som tar större hänsyn till individen. Inte ens jag var först. Redan Invandrarpolitiska utredningen hade ett förslag om förändringar av sfi. Dessutom föreslog man en validering av högskoleutbildningar. Det här förhållandet, att ingenting har gjorts, kan inte ens benämnas politiskt slarv. Det är helt enkelt en total fullblodsskandal. Varför, Mona Sahlin, ger inte regeringen verklig makt åt människorna och ger dem rätt att välja var och hur de ska utbilda sig i det svenska språket? Varför tas inte resurserna inom högskolor och universitet till vara? Varför har regeringen inte tagit till sig Riksdagens revisorers kritik om valideringen? Vidare har regeringen nu tillsatt en ny utredning som ska bli klar om ett år. Men snälla statsrådet Sahlin, det är väl ändå så att de här frågorna är färdigutredda nu? I stället krävs det omedelbart en aktiv och skarp handling för att få en förändring till stånd.
Fru talman! Jag har alltsedan 1986 ifrågasatt omfattningen av Sveriges jämfört med EU:s helt unika flyktingpolitik. När jag sade detta i början ansågs jag negativ. Jag svartmålade och t.o.m. ljög. I dag ser vi resultatet. Alla som vill ser att politiken har havererat. Vi kan ta Rosengård i Malmö som exempel. Där finns varken assimilation eller integration. Jag har alltsedan 1986 sagt att Sverige borde bedriva en flyktingpolitik som regelmässigt och i antalsmässig omfattning borde likna ett snitt av den politik som förs av övriga medlemsländer inom EU. Och ändå har vi under alla år hört talas om alla lyckade projekt. Jag undrar vilken naturlag som säger att svenska politiker ska anses duktigare än kollegerna i övriga EU och resten av industrivärlden. Fru talman! Jag är förvånad över Göran Lindblads kritik här i dag. Faktum är att i alla fall tills nu har Moderaterna i huvudsak stött den hittills förda politiken. Det verkar man ha glömt bort. Om Göran Lindblad och MUF, Moderaternas ungdomsförbund, får bestämma ska det vara en helt fri invandring. Det har inget annat land i hela industrivärlden ens tänkt på. Det ska vi tydligen klara i Sverige. Jag vet att en dansk kommun som heter Farum har varit lite av ett idealsamhälle för en del politiker som är kritiska mot den nuvarande flyktingpolitiken. Men, fru talman, när man ser hur borgmästaren i Farum har skött sina affärer kan man undra hur hög hans tillförlitlighet är. Han har sysslat med affärer och lån på ett sätt som får svenska politiska affärer att hamna i gärdsgårdsserien. Är det kanske de pengarna som han har använt till sin lyckade integration? Sedan kan man inte jämföra en kommun med 19 000 invånare med Malmös 250 000 och Stockholms betydligt många gånger fler. Lindblad. En helt fri invandring måste innebära att det blir en hårdare konkurrens om jobben i Sverige. Är det Moderaternas nya linje att man ska gå ut på gator och torg och säga till LO-medlemmar och SIF medlemmar att vi ska öka konkurrensen och konkurrensutsätta deras jobb ännu mer än i dag? Det är så klart Moderaternas rätt och skyldighet att göra detta om de tror på det. Jag tror att det är ett bra förslag för arbetsgivarna, men jag tror att det är ett mindre bra förslag för den stora majoriteten av svenska löntagare.
Fru talman! Göran Lindblad och jag har som sagt diskuterat detta många gånger. Jag hoppas att vi kommer att göra det många gånger till. Jag hoppas också att Göran Lindblad kan erkänna att trots att vi kan ha en hel del olika ingångar i den här frågeställningen är det ingen skillnad när det gäller avsikten i den här debatten. Både för individernas egen skull och för nationen som helhet måste Sverige, svenskt näringsliv och svenskt politiskt liv komma längre med integrationsfrågorna än vad vi har gjort hittills. Därom är vi helt överens. Men däremot reagerade jag när Göran Lindblad faller in i den vanliga retoriken om mycket prat och lite verkstad, att det inte görs någonting och att ingenting händer. Det är inte sant. Man kan föra mer kvalificerade diskussioner om det görs tillräckligt och om tillräckligt mycket har hänt, men det blir inte trovärdigt när det låter som om ingenting görs. Om man tittar igenom hela Integrationsverkets rapport visar den på de brister som jag också håller med om finns. Men den visar också på en hel del positiva resultat som Integrationsverket kan visa upp framför allt när det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden och när det gäller arbetslösheten i många av de grupper som under 90-talet har haft det oerhört tufft och svårt. Det har skett en förändring. Inte minst syns detta väldigt tydligt i de sju storstadskommuner där stat och kommun nu gemensamt jobbar med utvecklingsavtalen. Där har bidragsberoendet och arbetslösheten minskat snabbare än på andra håll. Det finns alltså någonting att lära av det samarbete som kommun, stat och olika myndigheter nu bedriver ute i förortskommunerna. Integrationspolitiken har inte i sig misslyckats, men det finns många exempel på att integrationen måste gå fortare och omfattas av fler grupper än vad som är fallet i dag. Jag vill också säga att diskrimineringslagarna, som också har skärpts, inte bara är en symbol utan också en realitet. Det är lagar med reell innebörd, och de har för många individer betytt upprättelse när man har nekats arbete eller intervju på grund av att man burit slöja, haft fel hudfärg och hårfärg eller har haft en sexuell läggning som inte har ansetts passande. I många av de här fallen är diskrimineringslagarna ett skydd för individen. Det är reellt och inte bara en symbol. Däremot vet Göran Lindblad mycket väl att också jag vill se en samordning av diskrimineringslagarna och så långt det är möjligt också en samordning av ombudsmännens arbete. Därför jobbar redan nu en utredning med just detta. Jag hoppas att vi kommer att få fram ett förslag som visar att det är lättare att komma åt diskrimineringen om lagstiftningen bygger på mänskliga rättigheter. För detta arbetar alltså redan en utredning. Vidare frågar Göran Lindblad om det kommit några resultat av de 100 miljoner per år som anslås under en period som redan nästan till hälften har gått. Ja, en hel del sådana resultat finns redan. Detta visar Integrationsverket i sin rapport. AMS har t.ex. dragit i gång en stor utbildningssatsning för spetskunskap till högskoleutbildade arbetslösa invandrare. Under förra året deltog 1 700 personer i denna utbildning. Av dem som redan har avslutat utbildningen hade 60 % arbete efter tre månader. Det kommer också till riksdagen under nästa riksdagsår en proposition om validering. Detta är aviserat. Det är, som Göran Lindblad själv sade, en oerhört viktig nyckel. Vidare har Skolverket jobbat fram nya kursplaner för sfi som redan är presenterade. Dessa tar på ett helt nytt sätt hänsyn till individens utbildningsbakgrund, något som Göran Lindblad och jag har diskuterat tidigare. Man kompetensutvecklar nu 750 sfi-lärare för att kunna stödja denna individualisering av arbetet. Mycket har alltså gjorts, men mycket är förvisso också kvar.
Fru talman! Det blev en lite underlig debatt när Sten Andersson försökte replikera mot mig. Jag tänker över huvud taget inte beröra hans förvirrade inlägg utan koncentrerar mig på min och statsrådet Jag var redan för ett år sedan med om att presentera slutrapporten om hur man bryter utanförskap. Jag vet inte om Mona Sahlin har fått den. Jag lämnar talarstolen för att för säkerhets skull lämna över ett exemplar av den. Jag tror att det i den står en hel del som vi skulle kunna enas om vad gäller krafttag som behöver tas för att man ska komma till rätta med det utanförskap och den segregation som råder. Där finns en hel del färdiga förslag. Dan Roths forskning att tidig svensk arbetslivserfarenhet är den enstaka viktigaste faktorn för möjligheterna att få in en fot på arbetsmarknaden, stanna kvar där och vara självförsörjande. Sambandet mellan tidig försörjning, socialbidrag och långvarigt bidragsberoende visas också tydligt. Det gäller alltså för oss att ta gemensamma tag för att kunna hålla människor borta från socialbidragsberoende. Jag har tidigare sagt att man bör avskaffa socialbidragen i den meningen att det blir fråga om en långvarig försörjning. Däremot tycker jag att man ska ha någon form av försörjning för de människor som faller igenom. Det ska naturligtvis vara en rättighet. Men det bör också bli en rättighet för människor att få arbeta. Man bör ge kommunerna detta i uppdrag, kanske med användning av de 60 miljarder som i dag förslösas på många håll i AMS regi. I motsats till statsrådet Sahlin tror jag inte riktigt på att den nuvarande organisationen med AMS och arbetsförmedlingarna kommer att kunna klara det här, utan man måste kanske agera på något annat sätt. Ge då pengar och ansvar t.ex. till kommunerna för att hantera detta, så att de får garantera människor arbete inom en vecka e.d.! Den socialdemokratiskt styrda kommunen Skurup har med framgång klarat detta. Man har i den kommunen på en treårsperiod halverat socialbidragsberoendet. Jag tycker att vi skulle titta lite extra på den. Jag vill fråga Mona Sahlin vad hon tänker göra för att man i Sverige ska kunna ge människor möjlighet att försörja sig genom eget arbete i stället för att bli inlurade i ett bidragsberoende. Är Mona Sahlin beredd att pröva nya modeller för att få människor i arbete? Och vad tänker statsrådet göra för att åtgärda den bristande samordningen? Det pågår ju ett avtalsskrivande och ett sammanträdande mellan olika myndigheter för lösande av gemensamma problem. Dessvärre är det väl ofta så att det går åt alltför mycket tid till överenskommelser, sammanträden och möten. I stället borde man koncentrera sig så att befogenheter och pengar följs åt. På Nya Zeeland har man provat detta. Man har där slagit ihop socialtjänsten med arbetsförmedling och försäkringskassa. Är det en väg som statsrådet Sahlin skulle vara beredd att prova? När det slutligen gäller sfi-undervisningen är det gott och väl att det görs en del saker, men det görs för sakta och för lite. Skulle vi inte gemensamt kunna pröva en modell där pengarna följer den invandrade, som då kan få gå igenom en kurs på högskolan eller på ABF eller på Medborgarskolan? Det skulle då bli en konkurrens mellan dem som ger sfi-undervisning, vilket höjer kvaliteten. Är Mona Sahlin beredd att medverka till något sådant?
Fru talman! Jag vet att Göran Lindblad i yrkeslivet är tandläkare. Det innebär att han har kompetens upp till strax under näsan. Att han kallar mitt inlägg förvirrat tar jag inte så hårt, för hans kompetens når inte högre upp. Jag vill ställa en fråga till Göran Lindblad. Det vore intressant att nu få besked i klartext: Vill Moderaterna fr.o.m. nu ha en helt fri invandring, något som inget annat land i hela industrivärlden faktiskt ens tänker på? Vilka egenskaper är det som Göran Lindblad har men som tydligen alla andra politiker saknar? Är alla vi andra måndagsexemplar, medan han är den som av Gud fader har skötts och ansats under veckans övriga sex dagar? Sedan ytterligare en liten kommentar. Det finns alltså kommuner som har lyckats halvera socialbidrag och olika understöd. Sådana siffror ifrågasätter man aldrig, men inom arbetsmarknadspolitiken hävdar framför allt Moderaterna ofta att det är fråga om friserade siffror. Det är fråga om människor i konstlade åtgärder, personer som ingen vill ha. De är tvångsutplacerade. Det skulle vara trevligt att känna till om Göran Lindblads uppfattning delas av Moderata samlingspartiet. Jag och säkert många medlemmar i LO, SIF och SACO ser fram emot att få veta om Moderaterna i valrörelsen tänker driva frågan om en helt fri invandring, en inriktning som - jag upprepar det, fru talman - är helt unik. Inget större och betydande parti och ingen regering i industrivärlden i övrigt har en sådan tanke, men Göran Lindblad & Co anser sig tydligen kunna mycket mer än andra.
Fru talman! Också jag håller mig till min och Göran Lindblads debatt. Det är självfallet så, som Integrationsverket pekar på i sin rapport och som är ganska naturligt, att ju tidigare arbetslivserfarenhet och ju snabbare egen försörjning, desto fortare får man integration. Jag håller helt med om att där ligger kanske inte den enda nyckeln men huvudnyckeln till en framgångsrik integration. Det är därför som så mycket av det arbete som både vi på departementet och man på Integrationsverket nu bedriver handlar just om hur vi kan förändra introduktionen, så att den mycket tidigare bygger på det individualiserade mötet med arbetsmarknaden. Om man har med sig ett yrke till Sverige måste introduktionen också bygga på detta. Det är inte bara ord och ingen handling. Sådana avtal som Integrationsverket, berörda myndigheter och Kommunförbundet har träffat och som Göran Lindblad nyss kritiserade därför att det var alldeles för mycket av sammanträdande har ju resulterat i många fler sådana här exempel. Fler kommuner måste anstränga sig mer för att möta behovet av den individualiserade introduktionen. Det som skiljer Göran Lindblad och mig åt är att jag också ser en annan aktör som har en stor del i skulden, men som också har möjligheter. Det är näringslivet. Det går inte att bortse från att näringslivets intresse av att se dem som kommer till Sverige som en resurs, och att man vågar erkänna den diskriminering som finns, är en annan nyckel till att de berörda får arbetslivserfarenhet så tidigt som möjligt. Därför är diskrimineringslagarna så viktiga. Det gäller också det arbete som nu bedrivs på en del håll i näringslivet. Näringslivet ska bli en mer aktiv part när det gäller flyktingarnas möte med arbetsmarknaden. För min del vill jag inte se färre överenskommelser och samarbetsprojekt, utan fler. Det är mångfald vi behöver på detta område, Göran Lindblad. Göran Lindblad frågar mig - lite märkligt, tycker jag - om jag är beredd att pröva nytt. Att man prövar nytt innebär att man med särskilda resurser tillåter organisationer och företag att pröva nya saker. Då stöter man på de förhatliga orden "projekt" och Denna satsning är tillkommen just för att få fler att våga pröva nytt. Hur får vi staten att erkänna att kommunerna inte klarar detta ensamma utan att det är ett ansvar som staten och kommunerna har gemensamt? Stockholms kommun har här tagit varandra i hand och sagt att man behöver hjälpas åt. Är jag beredd att pröva nytt? Är jag beredd att tillsätta särskilda resurser till detta? Svaret är ja. Därför tycker jag det blir lite hycklande att samtidigt kritisera storstadsavtalet så mycket som Göran Lindblad och hans parti gör. Den eviga lösningen för moderater är att låta pengarna följa individen och låta fler välja. Vi kan titta på utvecklingen vad det gäller sfi. Jag kan upprepa att det som har gjorts hittills för att individualisera undervisningen är bra, men det räcker inte. Vi behöver göra mycket större ansträngningar. Det hänger ihop med förändringen av validieringen. I Stockholms kommun har man lagt ut mycket av sfi-undervisningen på entreprenörer. Enligt en artikel i DN saknar 70 % av lärarna på de entreprenadföretag som har fått ta över behörighet. 90 % av de lärare som finns kvar i kommunen har behörighet. Det är nog inte så enkelt att man bara kan fördela ansvaret på fler för att garantera en bättre individualitet och en högre kvalitet.
Fru talman! Jag ska bara kort kommentera det Sten Andersson sade om huruvida kompetensen sitter i munhålan eller inte. Problemet sitter nog snarare sju centimeter norr om munhålan hos Sten Andersson. Fru talman! Till statsrådet Sahlin vill jag när det gäller entreprenaderna i Stockholms stad, som var uppe allra sist, säga att jag tror att det bara är ett halvt steg. Det löser inga problem. Man måste verkligen flytta makten till den enskilda individen, dvs. en riktig empowerment. Det ska vara den enskilde invandrade som ska ha makten att välja var han eller hon ska få sin utbildning. Det blir inte bättre för att en kommun eller någon annan organisation bestämmer var all undervisning eller all vård ska upphandlas. Så kan man inte göra. Man måste göra en verklig kundvalsmodell. Då tror jag att vi kan nå betydligt längre. Det vore bra om vi kunde komma överens om att vi är beredda att flytta makten från politiker och välmenande tjänstemän i vad jag brukar kalla en eländesindustri av projekt till människorna själva. När det gäller storstadspengarna och projektsatsningarna måste vi ändå vara överens om att det inte har blivit något bestående resultat, Mona Sahlin. I värsta fall har man byggt grillar på Fittja äng, eller så har man lämnat kvar parkbänkar och träd. Det har sysselsatt vita gravt medelålders projektledare. Jag vet att jag har hävdat det tidigare i debatter oss emellan. Dessvärre är det så. Jag vill att man prövar nya saker, men att man gör det långsiktigt och att man flyttar över makten från den ordinarie beslutsapparaten till de människor som det verkligen gäller. När det gäller lagstiftningen och diskrimineringen i arbetslivet och näringslivet är det naturligtvis så att näringslivet måste ta ett större ansvar. På samma sätt måste den offentliga sektorn göra, där tendensen till diskriminering är tydligare än i det privata näringslivet. Båda har ett ansvar. Vi har som politiker också ett ansvar för att gå ut och marknadsföra den hållningen meddetsamma, så att fördomar inte sätter sig fast.
Fru talman! Jag vill bara ge två kommentarer, för vi kommer säkert att återkomma till den här frågeställningen fler gånger. När man talar om valfrihet och rätten att välja själv tror jag också det är väldigt viktigt att fundera över vilka grupper vi talar om. Om man kommer som nyanländ flykting till Sverige från ett krigshärjat land, ska man då vara beroende av att kunna så mycket om Sverige att man känner till skillnaden mellan Medborgarskolan och ABF och något privat företag så att man kan välja rätt? Måste vi inte se till att vi garanterar alla individer som kommer hit en så individanpassad och arbetsorienterad svenskundervisning och introduktion som möjligt, så att det i verklig mening blir en rättighet? Det vill jag gärna återkomma till för att debattera hur det ska göras. Jag vill än en gång uttrycka besvikelse över att storstadspolitiken och storstadsavtalen i debatterna ständigt reduceras till att handla om parkbänkar och grillar. Det är inte värdigt Göran Lindblads förmåga eller engagemang i de här frågorna att reducera arbetet till detta. Jag kan nämna några av de faktiska resultaten. En fjärdedel av pengarna har använts för att stärka det svenska språket för barn och ungdomar och vuxna. Allmän deltidsförskola har införts för alla 3-5-åringar i samtliga de 24 kommundelar som det här projektet omfattar. Det är väl ett resultat som heter duga? Hur ska vi kunna se till att integrationen inte misslyckas också i den andra generationen om inte barnen får det svenska språket med sig? Det är inte parkbänkar utan det är verklig frihet som det handlar om.

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig dels om direktiven för den statlige utredaren beträffande Muskövarvets framtid innefattar överväganden om ytterligare omflyttningar av militära förband och enheter, dels om jag avser lägga fram förslag om att flytta hela eller delar av den militära verksamheten vid Berga till Muskö. Vidare har Marietta de Pourbaix-Lundin frågat hur och när jag avser att ta ställning till Muskövarvets framtid. Enligt direktiven ska utredaren ta fram underlag för och genomföra förhandling avseende överlåtelse av den verksamhet som avser fartygsunderhåll vid Muskö örlogsvarv till civil industri. En utgångspunkt för uppdraget är att allt fartygsunderhåll överförs till civil industri för fortsatt verksamhet i Musköanläggningen samt att en överlåtelse grundas på för staten affärsmässiga villkor. Enligt direktiven står det utredaren fritt att, om utredaren finner det lämpligt och möjligt, lämna förslag till annan verksamhet som kan bedrivas i Musköanläggningen. Syftet med denna formulering har varit att i första hand få en rationell drift av Musköanläggningen. Utredaren kan således komma att föreslå flyttning av såväl militär som civil verksamhet. Försvarsmakten har den 5 juli förra året fått regeringens uppdrag att den 1 mars 2002 redovisa ett förslag till vilka verksamheter som kan förläggas till Musköanläggningen för att få en långsiktigt rationell verksamhet. Försvarsmaktens förslag kommer att hanteras i samband med utredningen. Jag kan i denna stund inte besvara frågan om jag avser att föreslå en flyttning av militär verksamhet vid Berga till Muskö. Anledningen är bl.a. att det för närvarande pågår flera utredningar vars resultat direkt eller indirekt kommer att inverka på verksamheten vid bl.a. Berga. Som exempel kan nämnas att regeringen den 20 december förra året beslutade att den operativa insatsledningen ska lokaliseras till Uppsala. Marintaktiska kommandot, som är en del av den operativa insatsledningen, är i dag lokaliserat till Berga. Inom Försvarsmakten pågår för närvarande en översyn av uppgiftsfördelningen mellan högkvarteret och den operativa insatsledningen. Man ser även över den operativa insatsledningens detaljutformning. I denna översyn kommer även att beaktas frågan om vilka delar av de nuvarande taktiska kommandona som bör lokaliseras till Uppsala eller till andra platser. Ytterligare ett exempel är det pågående arbetet med att ta fram direktiv för en utredning av det militära försvarets utbildningsssystem. Regeringen har tidigare informerat riksdagen om regeringens bedömning att en utredning med uppgift att se över hur det militära försvarets utbildningssystem fortsatt bör utvecklas bör tillsättas. Örlogsskolornas verksamhet vid Berga kommer bl.a. att hanteras i detta sammanhang. Därutöver omsätter Försvarsmakten för närvarande sina helikoptrar. Merparten av de nuvarande helikoptrarna kommer att utgå och ersättas med nya lätta och medeltunga helikoptrar. Omsättningen innebär att antalet helikoptrar i Försvarsmakten kommer att minska från ungefär 100 till 50 helikoptrar. Försvarsmakten utreder nu var de nya helikoptrarna bör baseras. Således kommer även helikopterverksamheten vid Berga att ses över. Fru talman! Mot bakgrund av pågående utredningsarbete avser regeringen inte nu att föreslå någon flyttning av dessa verksamheter från Berga till Muskö. Utredarens förslag kommer att beredas och vägas mot annat pågående utredningsarbete, och jag utesluter inte att verksamhet kan komma att flyttas till eller från Muskö. Det är viktigt att få en väl avvägd och långsiktigt hållbar lösning för Försvarsmaktens verksamhet. Till sist vill jag på frågan om hur och när jag avser att ta ställning till Muskövarvets framtid svara att enligt direktiven ska utredaren redovisa resultatet av sitt arbete senast den 2 maj i år. Min inriktning är att jag ska kunna informera riksdagen om regeringens ställningstagande till Muskövarvets fortsatta framtid i den kommande budgetpropositionen.
Fru talman! Jag får tacka för svaret, av vilket jag kan dra slutsatsen att försvaret ständigt är utsatt för jordbävning. Eller för att uttrycka sig lite mindre drastiskt: Det är hela havet stormar. Alla bollar är i luften. Det gäller försvaret i allmänhet, och kanske den delen av försvarets verksamhet som finns i min hemkommun Haninge i synnerhet. Jag tänker då på Det är naturligtvis en imponerande mängd utredningar som pågår. Men jag frågar mig: Vem har överblick över allt? Är det försvarsministern som har denna överblick? Jag får en känsla av att om en boll nu landar finns det risk att den ganska snabbt kastas upp igen i en ny utredning. Man kan undra om det finns något som inte kan ändras, flyttas eller försvinna inom Försvarsmakten. Det verkar som om vad som helst kan flyttas när som helst och vart som helst i Sverige. När det gäller Berga vet försvarsministern mycket väl vad som finns där. Det finns en hel del fartygsförband; jag behöver inte räkna upp dem. Det finns helikopterbataljon, det finns marinledning, det finns örlogsskolor. Det jobbar över tusen personer där, och sedan finns det ett antal värnpliktiga. Man har gjort ett antal investeringar de senaste åren på nästan 100 Min första fråga är nu, för att följa upp lite: Kommer uppvaktningar och påtryckningar från den socialdemokratiska majoriteten i Haninge, som säger att man vill bygga på Berga, att påverka ett försvarsbeslut? Det är min första fråga. Min andra fråga är denna: Jag förstår att försvarsministern inte i dag kan ge något besked om vilken verksamhet som kommer att finnas kvar på Berga eller inte, men när kommer man att få ett sådant besked? Berga ingår ju i så väldigt många utredningar att det nästan är omöjligt att få en överblick över när allt landar. Min tredje fråga gäller att jag skulle vilja ha ett förtydligande av svaret. Försvarsministern skriver: "Försvarsmakten har den 5 juli 2001 fått regeringens uppdrag att den 1 mars 2002 redovisa ett förslag till vilka verksamheter som kan förläggas till Musköanläggningen för att få en långsiktigt rationell verksamhet. Försvarsmaktens förslag kommer att hanteras i samband med utredningen." Den 1 mars har ju passerat, så man kanske kan få veta någonting om vad som sades i detta förslag. Och vad menar försvarsministern med att Försvarsmaktens förslag kommer att hanteras "i samband med utredningen"? Är det utredningen om Musköanläggningen, eller är det någon annan utredning? Det blir nämligen minst sagt förvirrat med alla utredningar som pågår kring Muskö och

Fru talman! Jag kan ha respekt för att interpellanten tycker att det verkar oklart eller rörigt med många utredningar. Men det beror ju på att det vid Muskö och delvis också vid Berga finns delar av Försvarsmakten som inte helt är knutna till samma uppgift utan till många olika uppgifter. Det innebär att när man går igenom och ser hur framtiden ska vara för de olika delarna måste man delvis se problemen utifrån olika utgångspunkter. Jag ska svara på de tre frågorna. Jag har inte blivit utsatt för några påtryckningar från lokalt socialdemokratiskt håll om att bygga på Berga. Jag kommer självklart att arbeta med utgångspunkten att det handlar om att åstadkomma goda lösningar för Försvarsmakten och totalförsvaret på de anläggningar som finns och även naturligtvis att tänka på kostnadseffektiviteten. Jag går så till den andra frågan. Jag tror inte att jag kan lämna ett totalt och slutligt besked vad gäller Berga. Jag tror inte att jag kan göra det ens under överskådlig framtid. Jag tror inte att det finns förutsättningar för någonting sådant. Jag räknar med att de här många utredningarna kommer att ge var sin del i hur Berga respektive Muskö ska användas framåt. Marietta de Pourbaix-Lundins tredje fråga gällde vad Försvarsmakten hade lämnat för förslag för några dagar sedan. Jag ska gärna nämna det. Försvarsmakten säger att beslutsavsikten är att följande verksamheter ska förläggas till Musköanläggningen: Verksamhet för underhåll av insatsledningssystem flyttas till Muskö. Förrådsställning av amfibiestridskrafternas båtmateriel kommer att, samordnat med annan beredskapsplanläggning, flyttas till Muskö. Annan materiel som ej används frekvent eller identifieras i samband med omförrådsställning flyttas till Muskö för förrådshållning med beaktande av den långsiktiga rationaliteten. Försvarsmakten återkommer med ytterligare förslag till verksamheter som kan övervägas att placeras vid Muskö. Det är vad jag kan tillföra utöver det som jag nämnde i mitt interpellationssvar.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för att han verkligen anstränger sig för att svara på mina frågor. Jag är väldigt glad över svaret på den första frågan, dvs. att försvarsministern bara kommer att se till Försvarsmaktens bästa när han bedömer vad som ska hända med verksamheten på Berga. Sedan fick jag också veta vad Försvarsmakten hade sagt i sitt svar den 1 mars. Det jag möjligtvis inte fick veta var detta med den utredning som ska beakta det hela. Är det den som håller på med Musköanläggningen, där Kjell Jansson är utredare, som ska beakta detta som kom fram den 1 mars? Det är bara en liten följdfråga. Försvarsministern är också ärlig och säger att han inte kan tala om när det kan komma ett samlat besked om vad som kommer att hända vid Berga. Men jag känner ändå så här: När ska Försvarsmakten få lite lugn och ro och få ägna sig åt det man ska? Det kan man trots allt undra. Det är väldigt mycket som rör på sig hela tiden. Jag vill ställa ytterligare en fråga till försvarsministern. När det gäller Muskövarvet har riksdagen vad jag minns bemyndigat regeringen att när utredningen är färdig fatta beslut om huruvida något civilt ska ta över det hela eller vad det nu blir. Men om man nu ska börja flytta saker utgår jag från att detta återkommer till riksdagen. Om man ska börja flytta saker från Berga osv. är väl detta trots allt en fråga för riksdagen? Det är ju ingenting som regeringen, antar jag, har i sina egna händer. Jag har en fråga till. Tror verkligen försvarsministern att Kjell Jansson, som håller på att utreda Muskövarvet, kommer att vara färdig till den 2 maj med tanke på att det nu kanske har kommit till en del saker? Man ska undersöka om man ska flytta verksamheter till Muskö. Gäller den tidtabellen fortfarande?
Fru talman! Utredaren Kjell Jansson behöver inte beakta Försvarsmaktens förslag, som nu har lämnats, utan han får lämna det han kommer fram till. Han ska hålla det tidigare utsatta datumet. Det blir upp till regeringen, naturligtvis efter hörande av myndigheterna, att ytterligare avgöra de frågor som det handlar om. Jag anser, som jag har nämnt i interpellationssvaret, att när regeringen tar ställning till den typ av utredningar som gäller det marintaktiska kommandot, Bergas och Muskös del inom den s.k. operativa insatsledningen, behöver regeringen inte gå till riksdagen för ställningstagande. Det är mindre organisations och lokaliseringsfrågor som regeringen inte behöver vända sig till riksdagen med. Det hindrar inte att jag hoppas att det ska vara möjligt att nå en samsyn i de här frågorna. Slutligen har Marietta de Pourbaix-Lundin i några av inläggen kanske velat framföra en bild av att det råder stor oro, osäkerhet och brist på överblick i Försvarsmakten när det gäller förändringarna. Jag anser att det naturligtvis finns ett problem i den meningen att Muskövarvet en gång i tiden dimensionerades för marinstridskrafter långt mer omfattande än det säkerhetspolitiska läget erfordrar. Det är en oerhört omfattande anläggning. Vi är helt inställda på att Sveriges försvar har behov av den typen av anläggning, inte därför att den är så stor men därför att den i sina delar är så funktionell. Men det är klart att en så stor anläggning i dagens läge skapar utmaningar. Det kan jag säga. Jag har också förståelse för att den personal som finns på både Muskö och Berga känner oro på det sätt som vi alla gör när det handlar om förändringar. Jag har varit på besök på marintaktiska kommandot nyligen. Mina medarbetare och jag frågade: Hur är stämningen? Chefen sade: Det är klart att det beslut som regeringen har fattat, att det marintaktiska kommandot i sin helhet, åtminstone som vi utgår från, ska flyttas till Uppsala, inte har varit populärt eftersom de flesta anställda bor på Södertörn. Jag har förståelse för att man reagerar med oro och kanske t.o.m. negativism när det handlar om förändringar i organisation och lokalisering. Men jag bestrider att det råder brist på överblick eller att Försvarsmakten saknar lugn och ro för att kunna koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Försvarsmakten genomgår mycket betydelsefulla förändringar som enligt min mening är riktiga och konsekventa i ljuset av att det säkerhetspolitiska läget är helt annorlunda i dag än under kalla kriget, när så mycket av våra marinstridskrafter dimensionerades, enligt min mening säkerligen på ett riktigt sätt i dåtida säkerhetspolitiska läge.
Fru talman! I försvarsministerns position måste han naturligtvis säga att det är någon som har överblick och att det är lugn och ro. Jag förstår det. Men jag behöver ju bara läsa svaret på min interpellation, som berör en liten del av försvaret, för att se hur många bollar som är i luften. Som jag sade tror jag att om en boll landar finns det risk för att den kastas upp ganska snart igen för den hamnar i en ny utredning. Det är klart att det är "hela havet stormar" som råder när det gäller försvaret. Min fråga är ändå: Om Socialdemokraterna mot förmodan vinner valet, kan man då förvänta sig ytterligare nedläggningar av försvaret? Det låter nästan som om vi var på väg in i ett nytt försvarsbeslut. Försvarsministern säger att regeringen kan fatta de flesta av de beslut som de här utredningarna handlar om. Det tycker jag inte verkar helt troligt. Det låter lite anmärkningsvärt. Det finns många delar som är ganska betydelsefulla och som jag faktiskt utgår från ska komma tillbaka till riksdagen. Det var nog inte detta riksdagen bemyndigade regeringen att göra. Men det får vi väl ta när det kommer. Det som jag har fått ut av den här debatten är att det inte går att få något klart besked om vad som ska flyttas från Berga och vad som ska vara kvar. Jag kan konstatera en sak, det går inte att flytta helikopterbataljonen eller örlogsskolorna till Muskö i alla fall. Jag tror inte att man har tänkt ta in helikoptrarna i berget. Det är saker som fortfarande kommer att vara kvar. Jag är också glad att försvarsministern har sagt att det kommer att vara det som är bra för försvaret som gäller för vad som ska vara kvar på Berga. Jag håller med försvarsministern om att Musköanläggningen är unik. Det är en väldigt fin anläggning på det sättet att den är insprängd i berget. Den måste utnyttjas på något sätt. Det vore kapitalförstöring annars.

Fru talman! Lars Ångström har frågat om jag avser att vidta någon åtgärd för att den svenska minpolicyn snarast ska kunna gå ut på remiss och därefter antas av regeringen. Vidare har han frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att SWEDEC i ökad utsträckning ska vägledas av den humanitära minröjningens behov och styras av ett råd med representanter från olika myndigheter och organisationer. Jag har nyligen, den 19 februari, svarat på liknande frågor med anledning av Carina Häggs interpellation i ämnet. Jag sade då att det för närvarande pågår ett arbete inom Regeringskansliet med att ta fram en samlad svensk syn rörande minor och oexploderad ammunition. Arbetet syftar till att beskriva och förklara regeringens inriktning och målet med den svenska verksamheten inom ammunitions och minröjningsområdet. I arbetet är flera departement i Regeringskansliet, myndigheter och organisationer engagerade, och jag bedömer att regeringen kan informera riksdagen om detta arbete före sommaruppehållet. Närmare bestämt den 23 maj hoppas jag att kammarkansliet kan finna som en lämplig tidpunkt. Vid debatten den 19 februari sade jag att det också är min uppfattning att dagens organisation, med SWEDEC ingående i Försvarsmakten, i huvudsak fungerar väl. Styrningen av SWEDEC kommer att behandlas utförligare i regeringens samlade syn på ammunitions och minröjningsfrågor, varför jag inte vill föregripa frågan.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvarsministern för svaret på frågan om svensk minröjning. Försvarsministern hänvisar till att han för inte så länge sedan har svarat på en liknande fråga. Det föranledde mig att notera att det här är en mycket angelägen del av det svenska arbetet och att det egentligen finns all anledning att skynda på i frågan för att inte dröja för länge med att komma i gång med en viktig verksamhet. Jag tycker att det är beklagligt att den svenska minpolicyn har dröjt och dröjer så länge. Det har tidigare sagts från regeringens sida att den skulle ha kommit i höstas. Så blev det inte. Nu bedömer försvarsministern att han ska kunna presentera den innan sommaren. Då förmodar jag att den inte kan behandlas av riksdagen utan att det kommer att ta ytterligare tid innan det är klart. Det är bara att beklaga. Det hade varit bra om vi hade kunna få detta klart under vårriksdagen. Riksdagen har uttalat sig i den här frågan i samband med att utrikesutskottet behandlade motioner i ämnet. Då sade man att "kapacitet för genomförande av minröjning måste byggas upp och Räddningsverkts främsta uppgifter i detta sammanhang blir ledning, utbildning och kvalitetssäkring av insatser". Därmed har också Räddningsverket fått ett tydligt mandat att inte bara delta i FN:s Mine Action Service i olika stater utan att också leda insatser i de drabbade länderna. Jag vill utvidga detta och ställa ett par frågor till försvarsministern. Håller försvarsministern med om att SWEDEC bör få en mer civil inriktning? Håller försvarsministern det som möjligt att chefen för SWEDEC i framtiden blir en civil befattningshavare - detta med anledning av att det är oerhört viktigt att Sverige finns med i de internationella sammanhangen? Det finns all anledning att stärka det samarbete som kan ske på det här området med ideella organisationer som Rädda Barnen, Röda korset och Svenska
Fru talman! Det är en angelägen fråga som riksdagen har tagit upp med mig som företrädare för regeringen. Det är också därför som jag vill kunna ge riksdagen en samlad redovisning före sommaruppehållet och före valet. Jag ser samarbetet, och samordningen, mellan Statens räddningsverk och Försvarsmakten som mycket betydelsfullt och angeläget. Jag utgår från att det ska kunna vara en samverkan, och jag utgår från att den ska kunna fördjupas. Men jag vill inte i dag gå längre i mitt svar. Det gjorde jag inte i den förra interpellationsdebatten för några veckor sedan. I ljuset av att arbetet med att granska frågeställningen pågår i Regeringskansliet, i kontakt med myndigheterna, vill jag inte gå längre än att uttrycka det jag sade inledningsvis i mitt anförande.
Fru talman! Jag uppfattar ändå att det pågår ett viktigt samarbete över gränserna i frågan. Jag förutsätter att när regeringen blir klar att presentera detta får se att samverkan verkligen ger resultat. Minröjningsprogrammet ska inte bara bli en smal militär uppgift, utan det är angeläget att inte minst de fattiga länder som har drabbats av minor kan få den hjälp de behöver utan att det blir något krångligt i det hela. Jag har varit på en hearing i dag där biståndsministern deltog. Han poängterade hur det var när han besökte Afghanistan. Där var en smal väg som var minröjd och som man vågade köra på. De stora fälten runtomkring var fyllda av minor, och det gick över huvud taget inte att odla eller använda fälten. Oerhört många människor antingen omkom i minolyckor eller blev skadade och lemlästade för all framtid. Jag har själv besökt minröjningsprogrammet i Moçambique. Där går att se hur oerhört angeläget det är för befolkningarna i de fattiga länderna att få möjlighet till att utveckla resurser och odlingar för mat osv. Därför måste det röjas så att det går att använda sig av den mark som finns. I dag är det omöjligt i många länder som har varit drabbade av krig. Detta visar på vikten av att vara oerhört restriktiv och jobba för att minor inte får användas i någon form över huvud taget eller utvecklas tekniskt. Det sker i en del fall i dag. Det är angeläget att försvarsministern på olika sätt bevakar dessa frågor, så att vi inte får en värld som inte bara drabbas av kriget medan det pågår men där det även går att se stora drabbningar långt efter det att kriget har upphört.

Fru talman! Beatrice Ask har frågat mig vilken betydelse jag vill lägga vid vetenskaplig prövning av olika projekt vid fördelning av forskningsmedel, vilka initiativ jag avser att vidta för att säkra forskningens kvalitet vid Södertörns högskola samt vad jag avser att göra för att ge de nya universiteten och högskolorna likvärdiga förutsättningar att bedriva angelägen forskning. Frågorna har ställts mot bakgrund av den granskning av verksamheten inom Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, även kallad Östersjöstiftelsen, som Kungl. Vetenskapsakademien nyligen har presenterat. Jag hoppas att det inte har undgått någon i den här kammaren att jag är en varm anhängare av forskarstyrd forskning. Jag anser att vetenskaplig prövning är av stor betydelse vid fördelning av forskningsmedel eftersom endast forskare har kompetens att avgöra om forskning håller hög vetenskaplig kvalitet. Önskan att stärka forskarstyret inom svensk forskning har också präglat regeringens politik sedan jag tillträdde som utbildnings och forskningsminister. För ett år sedan, den 1 januari 2001, inrättades en ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering som understryker den nyfikenhetsstyrda grundforskningens centrala roll och betonar forskarstyrningens betydelse för den vetenskapliga kvaliteten även inom sektorsforskningen. Detta ska ställas mot den satsning på stiftelser bortom forskarnas inflytande som den borgerliga regeringen genomförde under åren 1991-1994. När löntagarfonderna avvecklades hade den borgerliga regeringen möjlighet att stärka lärosätenas direkta forskningsanslag eller ge forskningsråden mer resurser. Men i stället valde man att skapa Östersjöstiftelsen och andra stiftelser där styrelsen själv utsåg och entledigade styrelseledamöterna. Forskarna fick därigenom inte något inflytande. Självfallet ledde detta till en omfattande kritik från forskarnas sida. Dessutom fattade den borgerliga regeringen beslut om stadgar för stiftelserna som begränsade styrelsernas möjligheter att arbeta på ett väl avvägt sätt. Jag beklagar verkligen detta beslut. Den nuvarande regeringen arbetar aktivt med att främja kvalitet och vetenskaplig prövning inom forskningen. Det var en viktig huvudlinje i den forskningspolitiska proposition Forskning och förnyelse 2001-2003 med mer än en halv miljard kronor, vilket innebär en anslagsökning om ca 30 %. Detta betyder också att en större andel av resurserna för forskning fördelas efter vetenskaplig prövning. Regeringen arbetar samtidigt medvetet med att stärka forskningen vid de nya universiteten och högskolorna. Regeringen lägger stor vikt vid att all högre utbildning har forskningsanknytning och att de nya universiteten och de högskolor som tilldelats vetenskapsområde ges förutsättningar att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning och forskarutbildning. Sedan regeringen 1999 inrättade tre nya universitet i Karlstad, Växjö och Örebro, har dessa lärosätens forskningsanlag höjts kraftigt. I budgetpropositionen för 1997 fick de tre lärosätena tillsammans drygt 90 miljoner kronor för forskning. I år tilldelas de sammanlagt 385 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med mer än 300 %. Dessa universitet har naturligtvis också, som alla andra lärosäten, möjlighet att söka pengar från forskningsråden, och den externa finansieringen låg år 2000 på mellan 30 och 50 % för de nya universiteten. Universitetens möjligheter att bedriva angelägen forskning av hög kvalitet får därmed betraktas som god. Under mandatperioden har också ett antal högskolor efter omfattande kvalitetsgranskning tilldelats vetenskapsområde, dvs. rätten att självständigt bedriva och examinera i forskarutbildningen. Även dessa lärosäten har fått sina forskningsanslag kraftigt höjda. Under perioden 2001-2003 utgör höjningen sammantaget för dessa högskolor 87 miljoner kronor. Samtliga högskolor som inte har vetenskapsområde har under perioden 2001-2003 tilldelats sammanlagt 76 miljoner kronor i höjda forskningsanslag. Vad gäller kvaliteten på forskningen vid Södertörns högskola vill jag, liksom Kungl. Vetenskapsakademiens bedömare, understryka att den nu genomförda granskningen inte avser Södertörns högskola. Eftersom Södertörns högskola även har andra finansiärer av sin forskning måste en heltäckande bild av forskningen vid högskolan naturligtvis utgå från ett bredare perspektiv än den verksamhet som Östersjöstiftelsen finansierar. Det är inte min uppgift att bedöma kvaliteten på forskningen vid enskilda universitet och högskolor. Den granskningen bör göras av vetenskapssamhället i stort inklusive lärosätena själva. Vissa nyckeltal avrapporteras varje år till regeringen och till Högskoleverket. Jag kan utifrån dessa uppgifter konstatera att Södertörns högskola för år 58 %. Det är en lika stor andel som vid Göteborgs universitet och den i särklass högsta bland de nyare högskolorna. Södertörns högskola har också, trots sin ungdom som högskola, för varje år i stark konkurrens tagit hem en ökande andel externa medel från Vetenskapsrådet och dess föregångare. Högskolan ökar också stadigt sin externfinansiering från andra forskningsfinansiärer än Östersjöstiftelsen. Jag anser att det kan finnas skäl att med större uppmärksamhet följa verksamheten inom både Östersjöstiftelsen och övriga stiftelser som finansierats med löntagarfondsmedel. Riksdagen har ju inrättat dessa stiftelser, och användningen av de medel som avsatts bör med all rätta granskas i syfte att ge största möjliga effekt på Sveriges utveckling.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Samtidigt vill jag säga att utbildningsministern inte i något avseende tycks ha tagit så seriöst på de frågor jag har ställt, i varje fall inte i den del som de särskilt berör Östersjöstiftelsens verksamhet. Det beklagar jag, därför att jag tycker att den granskning av verksamheten vid Östersjöstiftelsen som har gjorts på uppdrag av Vetenskapsakademien är värd en seriös behandling. I rapporten pekar man på två problem där granskningsgruppen förordar åtgärder och där ministern faktiskt kan medverka. Det första handlar om den restriktion i stiftelsens stadgar som innebär att medel bara får ges till den forskning som är knuten till Södertörns högskola. Däremot begränsar man inte forskningen vad avser discipliner. Granskningsgruppen konstaterar att den första tiden för verksamheten präglades av behoven att organisera verksamhet. Det kan jag förstå. Man avstod också från att bygga upp en egen organisation för prövning av anslagsansökningar, och man formulerade inte heller någon inriktning för den forskning man avsåg att stödja. I stället beviljades pengar till projektering av ett bibliotek och stöd till ett språklaboratorium bl.a. Av rapporten framgår att medel också har använts för att klara lärarförsörjningen vid den grundläggande utbildningen vid Södertörns högskola. Granskningsgruppen ifrågasätter också en ordning som i praktiken innebär att stiftelsen beviljat ett klumpanslag till högskolan utan att ha gjort några direkta vetenskapliga bedömningar eller anlitat externa granskningar. Dock säger man, vilket jag tycker är bra, att styrelsen på senare tid har blivit mer aktiv i att följa upp användningen av tilldelade medel. Men man har ändå klarat det mesta själv och valt att inte använda utomstående bedömare. Den sammanfattande kritiken när det gäller fördelningen av forskningsmedel gäller att Östersjöstiftelsen dels genom sina stadgar, dels genom den valda arbetsordningen - detta är tudelat - går på tvärs emot grundläggande principer inom svensk forskning, där projekt brukar granskas och bedömas av fristående experter innan pengarna beviljas. Om detta har utbildningsministern inget att säga, utöver att han anser att den förra borgerliga regeringen hade fel forskningspolitik och att den var sämre än hans egen. Det är inte en särskilt förvånande synpunkt, men det har ju inget att göra med den här forskningsrapporten och den verksamhet som jag tycker att man måste diskutera. För egen del gör jag en annan bedömning av den borgerliga regeringens forskningspolitik. Men oavsett vad man tycker anser jag att det finns anledning, ett par år efter ett beslut när man synar en verksamhet, att frimodigt våga ta del av den kritik som finns och värdera de synpunkter och förslag som då läggs fram. Uppenbart är i varje fall att Södertörns högskola har kunnat få mycket pengar och att det måste diskuteras om det handlat om rätt forskning, som man har fått pengarna för. Man måste också fundera över hur vi ska ha det i framtiden. Jag tycker att det är konstigt att utbildningsministern inte vill delta i en sådan diskussion. Den andra punkten i Vetenskapsakademiens kritik rör den symbios mellan Östersjöstiftelsens ledning och högskolans ledning som har utvecklats. Att de båda organisationerna har en gemensam administration innebär att rollfördelningen mellan anslagsgivare och anslagsmottagare har blivit otydlig. Den oklara rollfördelningen förstärktes när regeringen 1999 utsåg nya ledamöter i stiftelsens styrelse och valde att till ny ordförande i styrelsen utse högskolans ordförande. Vidare utsåg man rektorn vid samma högskola till ledamot i styrelsen. Då var bara två ledamöter utan koppling till Södertörns högskola. Det här är sådant som måste kunna diskuteras.
Fru talman! En väldigt viktig utgångspunkt är varför man bildar stiftelser och varför man tar offentliga medel och för in dem i stiftelseform i stället för att lämna dem till väl beprövat arbete genom fakultetsanslag direkt till högskolorna eller till forskningsråd styrda av forskarna själva. Den här diskussionen måste ta sin utgångspunkt i den frågeställningen. Nu valde Beatrice Ask, som ju var statsråd på det departement som aktivt arbetade för att inrätta dessa stiftelser, att inte ge pengarna till forskarnas kontroll utan i stället lägga dem i stiftelser. Pengarna finns därmed utanför statens kontroll. De finns inte heller i forskarnas kontroll utan i ett privaträttsligt subjekt, nämligen stiftelsen. En regering kan inte gå in och ha synpunkter och försöka reglera hur stiftelsen ska arbeta. Om Beatrice Ask vill locka mig till det kommer det att sluta med att jag hamnar i konstitutionsutskottet för att beskriva hur det kan komma sig att regeringen från riksdagens talarstol har synpunkter på ett privaträttsligt subjekts agerande. Själva poängen med Beatrice Asks och Per Unckels förslag var ju att inrätta dessa stiftelser. I den meningen blir den här diskussionen väldigt missvisande även om Beatrice Ask själv inte ser det. Beatrice Ask säger att det finns restriktioner i stadgarna. Ja, och jag beklagar verkligen att de finns. De stadgarna utarbetades i stor hast av Beatrice Ask med kollega för att så snabbt som möjligt försöka föra undan offentliga medel in i stiftelserna, bortom forskarnas och medborgarnas kontroll. Det är klart att det blev restriktioner. De är skrivna, på ett ibland väldigt ogenomtänkt sätt, både för att vara forskningsresurser till en ny högskola i Södertörnregionen, precis som stadgarna säger, och för att det ska bedrivas forskning med anknytning till Unckels sida verkar ha varit att dessa medel för en framtida högskola skulle vara att likna vid fakultetsmedel. Nu finns högskolan där, nämligen Södertörns högskola. Den använder sig av stiftelsens medel för att bedriva sin forskning. Detta är, menar jag, att likna vid de fakultetsmedel som andra högskolor har. Jag skulle önska att de var normala fakultetsmedel, men det är inte möjligt att föra över dem till att vara ordinarie fakultetsmedel, utan en gång stiftelse, alltid stiftelse. Vill man ha en stadgeförändring som syftar till att ändra stiftelsens ändamål, stiftelsens syfte, måste stiftelsen själv komma med en ansökan om att ändra dessa stadgar. Det blir sedan en sedvanlig procedur om ändring av stadgar i stiftelser. Och som Beatrice Ask känner till kan det vara en ganska besvärlig prövning. Om stiftelsen planerar att göra ändringen är det upp till den att göra det, och då vidtar den sedvanliga prövningen. Regeringen kommer i så fall säkerligen att få yttra sig över en sådan prövning. En viktig poäng i den här debatten är att det var detta som Beatrice Ask ville uppnå genom att inte lämna resurserna direkt till högskolan, direkt till forskarna, utan i stället placera dem i stiftelser. Nu ser vi vad det blir för konsekvenser av detta. När det är sagt vill jag nämna att den information jag har om arbetet vid Södertörns högskola är att man har blivit allt bättre på att låta en vetenskaplig prövning styra fördelningen av forskningsmedel. I den meningen arbetar de med sina fakultetsmedel alltmer på samma sätt som ett universitet. Också de är fasta medel som man med hjälp av olika modeller kan utsätta för vetenskaplig prövning. Jag är mycket intresserad av hur stiftelsen kommer att ta del av Vetenskapsakademiens bedömningar, vilka konsekvenser den kommer att dra av det och hur den kommer att vidareutveckla sitt arbete. När det gäller frågeställningen kring stadgars besvärligheter och stiftelsens agerande skulle jag först och främst vilja säga att det var ett felaktigt beslut att inrätta stiftelserna.
Fru talman! Låt oss börja med påpekandet att det var den borgerliga regeringen som införde stiftelserna. Det är alldeles riktigt. I denna fråga har vi olika uppfattningar. Vi ansåg inte att löntagarfondernas pengar var offentliga medel. Vi ansåg att det möjligen var löntagarnas eller näringslivets pengar. Och det fanns en avsikt att återföra dem. Det var svårt att göra det på ett vettigt sätt. Ett bra sätt var att se till att de kom forskningen till del, och detta var en lösning som man hade, och det är ingenting märkvärdigt med det. Sedan säger utbildningsministern att det inte är möjligt för honom att diskutera stiftelsens agerande eftersom det är ett privaträttsligt objekt. Det är riktigt i någon mening. Likväl är det precis som ministern säger i nästa led, nämligen att om man nu med anledning av den här rapporten skulle finna att man vill ändra sina regler kommer regeringen kanske att få ha någon synpunkt. Jag antar att regeringen som utser folk i lite olika sammanhang diskuterar verksamheten. Det hade varit roligt att få höra om ministern hade haft någon synpunkt på de synpunkter som förs fram. Vad det handlar om är ju att det har blivit mer pengar än vad någon kanske kunde drömma om. Det är ju väldigt roligt att det har blivit så. Men det är sanningen. Vi har också varit överens om att Östersjöforskningen var viktig, och vi var överens om att det fanns anledning att stärka just forskningen vid Södertörn. Vi visste inte att det hette Södertörn då, men det var det som var tanken, och det kan vi alla vara glada över. Men nu pekar man ju på att denna relativt nya högskola är något begränsad i storlek. Det gör att forskningsmedel som har blivit större än vad vi trodde inte kan användas på det vida sätt som man kanske skulle önska vid en riktigt seriös forskningsprövning. Då tycker jag att det är riktigt att fundera över om dessa regler är korrekta. I den delen har vi då att vänta på att regeringen möjligen får yttra sig. När man läser kommentarerna från stiftelsen själv har den tagit intryck av kritiken och redan innan Vetenskapsakademiens rapport kommit funderat lite grann över hur man ska strama upp och vad som kan göras. Men det finns ju svart på vitt att en hel del av pengarna inte har kunnat användas för den mycket seriösa forskning som vi hade önskat. Jag har inga problem med att det blev mer pengar. Jag har inga problem med att vi hade en forskningsstiftelse. En tanke med det var ju att införa fler aktörer än vi hade i Sverige när det gällde forskningsfinansiering. Det bidrar stiftelserna till på ett bra sätt. Men det är riktigt att det är stelare. Detta kan man ha olika uppfattningar om. Men likväl tycker jag att det finns skäl att fundera över om man kan använda resurserna ännu bättre och om det gagnar forskningen vid Södertörns högskola att kunna ifrågasättas när det gäller den seriösa bedömningen av forskningsprojekten. Det får inte vara så. Inte minst gäller det de mindre högskolorna som är i ett uppbyggnadsskede. De har verkligen behov av att visa sig duktiga. Det gör Södertörns högskola, precis som ministern säger, genom att få medel från andra håll. Men det är fortfarande så att den får en väldigt stor del från just denna stiftelse. Och i jämförelse med andra lärosäten är det väldigt mycket pengar, och det tycker jag att man ska fundera över. Den andra delen i kritiken som jag tog upp och inte hann med riktigt gällde symbiosen vid personbesättningar, dvs. att det är samma personer som sitter i stiftelsen och i högskolans ledning och om man ser något problem med det. Här har ju faktiskt regeringen fullt mandat. Det är ju regeringen som bestämmer. Då kan man inte skylla på någon annan att det inte går att göra något. Min fundering är om det kan vara så att den socialdemokratiska regeringen inte har något bekymmer med svågerpolitik. Jag är väldigt förvånad över det. Jag tror att det är dumt om samma person sitter på två stolar.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att vetenskaplig kvalitet skapas bäst om forskarna själva bestämmer över fördelningen av vetenskapliga resurser. Jag hade aldrig deltagit i att bilda stiftelser på det sätt som Beatrice Ask med kollega gjorde just för att det var bortom forskarnas inflytande. Med stadgar som skrivs i all hast riskerar man att få stadgar som fungerar väldigt illa i ett längre perspektiv. Beatrice Ask tycker att man ska ändra stadgar. Om man har den uppfattningen bör man nog inte använda stiftelseformen som sitt verktyg när man förändrar forskningspolitiken. Att ändra stiftelsestadgar, att göra permutationer av stiftelsestadgar, är mycket svårt. Det är svårt av just det skälet att det inte ska vara så lätt att ändra. Det har riksdagen beslutat om när det gäller lagstiftning om stiftelser. Jag har stort förtroende för Södertörns högskola. Det är en högskola som har en mycket hög kvalitet. Om Beatrice Ask ser på lärarkåren på Södertörns högskola och ser hur många som är disputerade lärare, vilken forskningsbakgrund som de har och vilket arbete som de gör så tror jag också att Beatrice Ask blir imponerad av verksamheten. Under kort tid har det byggts upp en högskola av mycket hög kvalitet där det också bedrivs mycket god forskning. Södertörns högskola har inte fakultetsmedel i ordinarie mening som andra högskolor. Högskolans fakultetsmedel får man från den stiftelse som bildades med syfte att stödja forskning och utbildning vid en ny struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen. Det står i ändamålsparagrafen för stiftelsen. I den proposition som lades fram av Beatrice Ask med kollega 1993/94 om kvalitet och konkurrenskraft underströk man särskilt att sedan den avsedda universitetsstrukturen etablerats bör stiftelsens administration och förvaltning kunna samordnas med denna. Det var nog tanken också från Beatrice Ask inledningsvis att stiftelsen skulle svara för de fakultetsmedel som andra högskolor har men denna gång riktat till universitet och högskolor i södra Stockholmsområdet. Det är nu ett faktum, och det är en stark och bra högskola. Jag utgår naturligtvis ifrån att stiftelsen lyssnar mycket noga på de utvärderingar som har gjorts av Kungl. Vetenskapsakademien. Jag vet ju att man inte minst i den senaste styrelsen har arbetat mycket hårt för att stärka kvalitetsgranskningen. Det noterar också Kungl. Vetenskapsakademien. Men jag är alldeles övertygad om att man kan gå vidare i att stärka den kvalitetsgranskningen. Men om Beatrice Ask med sin fråga vill att vi aktivt ska bidra till att förändra stiftelsens stadgar så att medlen inte längre ska gå till Södertörns högskola, vilket hon antyder, då måste jag sätta ett frågetecken. Det skulle allvarligt försvaga den högskola som nu har byggts stark i södra Stockholm och som är så oerhört viktig för Stockholms utveckling. Vi har nu fått en akademisk kultur och tradition i de delar av Stockholm som har saknat denna tradition. Vi rekryterar studenter på ett helt annat sätt, inte minst studenter med invandrarbakgrund. Och vi kan få en högskola väldigt nära Stockholms city som pulserar av ett väldigt spännande liv. Jag vill inte på något sätt bidra till att försvaga finansieringen av denna fina högskola. Jag hoppas att det inte är det som Beatrice Ask menar. Det är riktigt att det är regeringen som utser styrelsen. Jag menar att det finns rim och reson i tanken, som också Beatrice Ask med kolleger hade en gång i tiden med stiftelsen, att det skulle vara fakultetsmedel för den nya högskolan och också fungerar så som fakultetsmedel gör vid vanliga högskolor, att det är högskolan själv som är med och fattar beslut om på vilket sätt som man ska arbeta.
Fru talman! Utbildningsministern säger att han aldrig skulle ha deltagit i bildandet av några stiftelser. Jag tror honom. Sanningen är väl att Socialdemokraterna inte hade velat avskaffa löntagarfonderna heller. Men nu blev det så, och det är en särskild diskussion kring detta. Det är riktigt att stiftelser som konstruktion har sina begränsningar och sina styrkor. Det var ganska svårt att hitta rätt lösning. Men som jag sade i ett tidigare inlägg tycker jag att även om man har gjort en sådan ståndpunkt måste man kunna ta intryck av en granskning som visar på problem. Sedan kommer den fåniga argumentationen att om man lyssnar på Vetenskapsakademien skulle man endera ifrågasätta lärarkvaliteten vid Södertörn eller vilja dränera just den högskolan på pengar. Det är ju fånigt. Hela avsikten med konstruktion från vår sida var ju att tillförsäkra Södertörns högskola ordentliga forskningsmedel. Och ingen är väl gladare än alla vi som sysslar med utbildning om man har en hög lärarkvalitet. Problemet med granskningen är dock att man pekar på att det i dag är en sådan omfattning av pengar att man inte riktigt tillämpar de ganska noggranna principer som finns för prövning av forskningsanslag generellt i högskoleväsendet. Jag tycker att det kanske finns anledning att fundera över om det inte är en ganska bra ordning som man har när man kan ha en vidare grupp. Vill man då dränera högskolan på pengar? Nej, jag tror inte det. Men jag tror att det är bra att man prövas tillsammans med andra. Jag tycker också att det finns anledning att notera det som Vetenskapsakademien pekar på, nämligen att andra nya universitet och högskolor har betydligt sämre tilldelning av resurser. Och man måste våga diskutera om det utifrån ett Östersjöperspektiv finns anledning att vidga kretsen. Det är ju möjligt att man med samarbete och annat kan göra det ändå. Men jag tycker att den diskussionen ska föras. Även om de personer som regeringen utsett till de här styrelserna är aldrig så duktiga behöver det inte vara samma människor på två stolar som gynnar sig själva.
Fru talman! Nej, det är riktigt att jag inte har bidragit till att bilda stiftelser. Med mitt engagemang för forskarstyre skulle jag ha valt att använda resurserna till fakultetsmedel och till vetenskapsråd och forskningsråd. Där har vi väl upparbetade metoder för hur forskarnas inflytande ska säkras. Moderaterna med Beatrice Ask och Per Unckel valde att gå på tvärs mot den tradition som vi haft sedan Tage Erlanders tid - att verkligen förlita oss på att forskarna själva är de bästa att fördela forskningsresurser - så det var verkligen beklagligt. Sedan dess har ju vi en verklighet att arbeta med där vi har stiftelser som på många sätt gör ett utmärkt jobb och som nu också har styrelser som utses av staten, vilket ändå gjort att stiftelserna har kommit ifrån en del av de verkligt dåliga arrangemangen som härrör från den tiden. Först och främst gäller det alltså fakultetsmedel och rådsmedel där forskarna själva har kontroll. Det är intressant att höra att Beatrice Ask som svar på en fråga nu i sin sista replik faktiskt säger - men hon använde inte själv det uttrycket - att hon vill föra över pengar från Södertörns högskola till andra delar av forskarsamhället. Jag delar inte den uppfattningen. Vi bygger nu starka forskningsmiljöer vid våra nya universitet och vid de högskolor som fått vetenskapsområden, och detta har ökat år för år under de senaste åren. De kommer att nå Södertörns omfattning av forskningsmedel och passera den om vi inte också särskilt ser till Södertörn i framtiden. Vad Beatrice Ask öppnar för är att stiftelsen nu har så mycket pengar att resurserna bör fördelas också till andra. Men då går Beatrice Ask själv ifrån den stadga som hon själv var med och formulerade. Jag menar att det vore olyckligt för Stockholm som kunskapsstad att dränera Stockholm på forskningsresurser.

Fru talman! Gunilla Tjernberg har frågat mig vad jag avser att göra för att öka barns tid med vuxna. Maxtaxereformen, där en del består av en sänkning av avgifterna i barnomsorgen och en annan av införandet av en allmän förskola samt rätten för arbetslösa och föräldraledigas barn till förskoleverksamhet, är den största och mest genomgripande reformen sedan barnomsorgen började byggas ut i början av 1970-talet. För oss socialdemokrater utgör reformen ett ideologiskt vägval. Med sänkta avgifter bygger vi vidare på den generella välfärdsmodell där ingen lämnas utanför. Förskolan blir en verksamhet som erbjuds alla barn, oavsett föräldrarnas sociala och ekonomiska situation, för barnens egen skull. Maxtaxan infördes den 1 januari 2002 och har alltså varit i bruk ett par månader. Några rapporter finns ännu inte tillgängliga om maxtaxans eventuella konsekvenser. Personal i barnomsorgen har intervjuats i medier och uppfattat att en del barn nu vistas längre i förskolan än tidigare. Föräldrar och personal har uttryckt tillfredsställelse med att stressen vid hämtning av barnen har försvunnit. Hur maxtaxan påverkat barnomsorgen i faktiska termer är det dock alldeles för tidigt att säga. Maxtaxa, förskoleverksamhet för arbetslösas och föräldraledigas barn och allmän förskola är genomgripande reformer som rör alla barn och barnfamiljer. Regeringen anser att det är mycket viktigt att samtliga dessa reformer följs upp noga. För detta krävs tillförlitliga underlag från myndigheter som Statistiska centralbyrån, Statens skolverk m.fl. Skolverket har därför fått regeringens uppdrag att ansvara för uppföljningen av maxtaxan och övriga reformer i kvantitativa, kvalitativa och ekonomiska avseenden. Bl.a. ingår i uppdraget att göra uppföljningar av barns vistelsetider och av kvalitetsfrågorna. Uppdraget ska redovisas den 1 mars 2003 och därefter varje år under en period av sammanlagt fem år. Utöver uppdraget att följa upp maxtaxan ska Skolverket göra en fördjupad studie av barngruppernas storlek i förskola och fritidshem. Med utgångspunkt i den forskning och kunskap som finns inom området ska en analys göras av resultaten. Även detta uppdrag ska redovisas den 1 mars 2003. Skolverket har i en rapport visat att de tidigare tids och inkomstrelaterade avgifterna riskerade att inte ta hänsyn till det pedagogiska innehållet i förskolan. En maxtaxa med låga och enhetliga avgifter kan medföra att verksamheten i förskolan lättare kan läggas upp utifrån pedagogiska överväganden. Kontakterna mellan föräldrar och personal underlättas om inte föräldrarna behöver jagas av strikt uppgjorda tidsintervall som inte får överskridas. Stämpelur och andra stressframkallande konstruktioner kan undvikas och verksamhetens pedagogiska innehåll därmed ges bättre förutsättningar att utvecklas. Resurserna till förskolan har under de senaste åren ökat. Hösten 2000 hade förskolan 5,4 barn per årsarbetare, vilket är en minskning från tidigare år. Maxtaxan och de övriga reformerna är väl finansierade av staten både genom höjningar av det generella statsbidraget och genom riktade statsbidrag. Medlen bör givetvis användas för det som de är avsedda för - barngrupper med lämplig sammansättning och storlek, välutbildad personal och ändamålsenliga lokaler. Ett specialdestinerat statsbidrag på 500 miljoner kronor om året ska gå till anställning av mer personal och till kompetenshöjning av personal. Även kommunerna behöver prioritera förskolans kvalitet inför de nya uppdrag som nu ges. Kristdemokraterna har i riksdagen sagt nej inte bara till maxtaxan utan även till den allmänna förskolan och till att barn vars föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga ska få behålla sina platser i förskola eller familjedaghem, med hänvisning till att detta ger fel signaler till föräldrarna. Regeringens ambition däremot är att låta alla barn, oavsett familjesituation, få del av förskolan. Förskolan och hemmet ska komplettera varandra - inte ställas mot varandra. Förskolan är basen i ett livslångt lärande och är i första hand till för barnens utveckling och lärande. Den gör det också möjligt för föräldrar att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Det är väl känt genom flera undersökningar att föräldrar generellt sett är mycket nöjda med förskolan och familjedaghemmet som omsorgsform för sina barn. Jag delar inte Kristdemokraternas åsikt att låga och rättvisa avgifter inom förskola, familjedaghem och fritidshem innebär en försämring av barns och föräldrars villkor. Maxtaxan sänker avgifterna för barnomsorgen för de allra flesta barnfamiljer. Den ekonomiska standardhöjning, i kombination med dämpade marginaleffekter vid ökade inkomster, som maxtaxan leder till kommer att förbättra barnfamiljers möjligheter att lägga upp familjeliv och arbetsliv på ett sätt som passar familjens behov. av fäderna. 54 % av mödrarna arbetar heltid. En del av deltidsarbetet, särskilt bland låginkomsttagare, är ofrivilligt. Det bör givetvis vara upp till barnfamiljerna själva att avgöra om maxtaxan ska leda till att man går upp eller ned i arbetstid. Jag kan inte ha synpunkter på hur föräldrarna väljer att göra, men jag kan se till att möjligheten att göra det valet finns.
Fru talman! Först vill jag tacka skolministern för svaret. Jag har i min interpellation tagit upp frågan om barns behov av och rätt till tid tillsammans med vuxna och har ställt frågan i förhållande till att maxtaxan nu införts. Trots att skolministerns svar är både långt och relativt omfattande kan jag inte påstå att något större resonemang kring just den frågeställning som jag har lyft fram förs av skolministern. Men det kanske kommer under den här interpellationsdebatten, vilket jag hoppas på. Jag beklagar i alla fall att det inte framgår av det skrivna svaret. Om skolministern inte vill ta till sig min och Kristdemokraternas oro när det gäller barns känsla av brist på vuxentid får jag ta hjälp av några rapporter och artiklar som pekar på detta. BRIS gjorde en undersökning år 2000 där man sammanfattar så här: "Det går som en röd tråd genom de flesta barnsamtal att de upplever en brist på vuxna som över huvud taget bryr sig." BRIS gjorde också en webbundersökning år 2001 där man kommer fram till att mer än hälften av alla barn har dåliga kontakter med vuxna. En fjärdedel av barnen anser att de inte har någon vuxen alls att prata med. SOU 2000:91 står det: "Samhället har ett ansvar för att barnomsorg, skola och fritidsverksamhet är av god kvalitet och bidrar till att varje barn blir uppmärksammat." I Barns och ungdomars välfärd, SOU 2001:55, tar man också upp problemen kring barns behov av att ha vuxna nära sig. Vi kan också gå till några tidningar. I Aftonbladet stod det den 26 januari i år, vilket följs upp den 27 Detta kan jämföras med september, då 97 % av alla kommuner svarade att de inte hade några större problem. Den ökade efterfrågan leder till att kommunerna utökar barngruppernas storlek och det blir fler barn per anställd. Vi kan också gå till Kommun Aktuellt som skriver den 13 december 2001: "Längre dagar på dagis när maxtaxan infördes. Göteborg införde maxtaxa redan i sommar. Där märks tydliga ökningar i efterfrågan på barnomsorg. Större grupper under fler timmar är resultatet av maxtaxan." Man skriver vidare: "Även fritidshemmen räknas in i maxtaxan. De flesta kommuner har tidigare haft avgifter efter vistelsetid. När det försvinner kommer antagligen barnens tid på fritids att öka samtidigt som antalet vuxna per barn minskat drastiskt de senaste åren." År 1990, fru talman, var det 8,3 barn per årsanställd på fritidshemmen. I dag är det 17,8 barn per årsanställd på fritidshemmen. Jag skulle kunna fortsätta, men jag väljer att stanna här. Skolministern säger att maxtaxereformen, med de konsekvenser som flera artiklar, intervjuer i medier och olika mindre rapporter redan bara efter två månader visar, är ett ideologiskt vägval. Är det att det är en verksamhet som erbjuds alla barn? Det är inget nytt egentligen. Vi har i dag en barnomsorgslag som ger kommuner skyldighet att anordna barnomsorg till de föräldrar som är i behov av det, och det tycker jag är bra. Vi kristdemokrater var med och införde barnomsorgslagen i Sverige. Vidare säger skolministern att ingen lämnas utanför. Detta är faktiskt, som jag ser det, bara tomma ord. Socialdemokraterna var så ivriga att genomföra maxtaxan att 24 %, dvs. 110 000 barn mellan ett och fem år med sina familjer, helt ställs utanför. Jag återkommer till detta i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Det är inte första gången som vi diskuterar maxtaxan i den här salen och kanske inte den sista heller. Jag valde att gå upp i den här debatten, som initierats av Gunilla Tjernberg, därför att det var några intressanta formuleringar i texten i svaret. Det redovisas att detta är ett ideologiskt vägval och att det är den största reformen sedan 70-talet på barnomsorgens tid. Man hänvisar till att de låga avgifterna är en del av välfärdssystemet. Man frågar sig då: Hur låga avgifter? Anser ministern på samma sätt som Vänsterpartiet, nämligen att det ska vara helt avgiftsfritt i förskolan, eller inte? Det kan vara intressant att ta del av den synpunkten. I övrigt sägs här att det inte finns några rapporter, som dock Gunilla Tjernberg hänvisade till, som kan visa konsekvenserna. Det är en något märklig skrivning, får man ändå lov att säga. Kommunförbundet var först ute på plan och redovisade att det saknades ungefär 1 miljard kronor, att reformen, som den heter, var underfinansierad. Sedan har kommunerna följt upp detta på ett antal plan, nämligen Stockholms kommun, Umeå kommun och andra kommuner har redovisat sina underskott i och med reformen. I svaret säger skolministern att han uppmanar personalen och dagmammorna att gå till sina kommunföreträdare och kräva att kommunerna tillskjuter pengar. Det visar väl på att det här med fullständig finansiering inte är riktigt korrekt. Vi har också sett siffror på att det är fler som är på heltid osv. Sedan sägs att maxtaxan medför att verksamheten lättare kan utgå från mer pedagogiska överväganden. Det tycker jag är mycket intressant. Det påminner mig om hur det var när jag hade en av mina fyra döttrar i förskolan. Jag hade på den tiden en sådan arbetssituation att jag kunde hämta barnet relativt tidigt på dagen. Efter ett tag blev jag inkallad till föreståndarinnan som frågade: Varför kommer du så tidigt på dagen? Jag berättade att jag kunde göra det. Jag fick helt enkelt på skallen för att det störde verksamheten. Det skulle ätas frukt, och det skulle göras en hel del på eftermiddagen som gjorde att det inte var lämpligt. Det slutade i vart fall med att jag tog min dotter därifrån och löste frågan på annat sätt. Jag tyckte att det var rimligt att det var jag och min familj som fick avgöra hur detta skulle vara. Är det detta som skolministern menar med uttrycket i svaret att maxtaxan utifrån pedagogiska överväganden är att föredra därför att dagen inte störs för barnen med t.ex. tids och inkomstrelaterad taxa? Fördelarna överväger. Att barnen är länge på dagis - så måste man tolka den text som skrivs. Jag skulle vilja veta: Vad betyder detta egentligen? Hur ser skolministern på att barnen är länge på förskolan, och för den delen också i förskoleklassen, med hänvisning till vad som står i det svar som ges?

Fru talman! Jag noterar att vi är tre västerbottningar som väljer att diskutera maxtaxa och allmän förskola, vilket ju är glädjande. Jag ser fram emot en fortsatt debatt, kanske hemma i Västerbotten, om detta. Jag har varit engagerad i diskussionen om maxtaxa och allmän förskola under en lång tid. Därför valde jag att med anledning av Gunilla Tjernbergs interpellation delta i debatten. Vi ska komma ihåg att maxtaxan är en del i en helhet. Där ingår allmän förskola, rätten för barn till arbetslösa och för föräldraledigas barn till förskola. Ur mitt perspektiv är det oerhört viktiga delar i den här reformen som många gånger faller bort. Där har Anders Sjölund läst på Vänsterpartiets politik, att det långsiktiga målet för oss är en avgiftsfri förskola tillgänglig och likvärdig för alla. Därför är det bra att det i regeringens proposition, enligt det faktablad jag har med mig, står att med förslaget i propositionen om maxtaxa och allmän förskola m.m. närmar sig förskolan den princip som knappast någon ifrågasätter för skolan, att verksamheten ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Det är nästan som hämtat från Vänsterpartiets program. En fråga som jag gärna bollar till utbildningsminister Östros är om socialdemokratin eller om man inom regeringen har funderingar på att konkretisera de här orden, att gå vidare. Nu kan någon säga att det är för tidigt att gå vidare innan man har sjösatt någonting. Jag tycker i alla fall att det måste finnas en tanke om detta. Det är helt riktigt att detta är ett ideologiskt val. Vi vet vad som står emot detta. Det är en enad borgerlighet som har ett förslag om ett barnkonto, 40 000 kr per barn under förskoletiden, om jag förstår det, och sedan avdragsrätten för styrkta barnomsorgskostnader upp till 50 000 kr per barn och år. I vanlig borgerlig anda lanseras det här förslaget som en valfrihetsreform - låt föräldrarna bestämma i stället. Jag tycker att det är viktigt att man ser till barnen, inte minst med tanke på det som kommer till uttryck i Redan efter två månader dyker frågan upp om resursproblematiken. Det är helt riktigt att man hänvisar till det regeringsbeslut som fattades den 13 december om uppdraget till Skolverket att följa upp det här. Man ska lämna en redovisning den 1 mars. Det är en fråga som jag skulle vilja rikta till Thomas Östros om uppföljningen. Jag tycker att uppdraget är tydligt, bl.a. ska uppföljningen visa på de samlade ekonomiska effekterna på kommunerna för att utvisa om det finns skäl för regeringen att återkomma till riksdagen i fråga om ekonomisk ersättning till kommunerna. Det här är en oerhört viktig skrivning i förslaget. Min fråga är om det förs något resonemang om någon form av delrapportering från Skolverket. Det är klart att man före den 1 mars 2003 har en del material och mycket information. Jag tror att det kan vara viktigt för oss som ska försvara och utveckla den här reformen att vi får material tidigt för att vi faktiskt ska kunna argumentera för och se i vad mån det behövs resurser.
Fru talman! Kristdemokraterna engagerar sig i frågan om förskolan. Det tycker jag är väldigt roligt. Annars har Kristdemokraterna av tradition hört till ett av de partier i riksdagen som mest aktivt har arbetat mot förskolans utveckling. Det har varit tydligt också bara under den allra senaste tiden. Kristdemokraterna har sagt absolut nej till maxtaxan. Den allmänna förskolan är en av de finaste reformer som vi genomför när det gäller utvecklingen av det livslånga lärandet. Vi bjuder in alla fyra och femåringar till förskolan med leken som pedagogisk idé. Vi som är småbarnsföräldrar tycker att det är en fantastisk möjlighet för våra barn att få den stimulansen också i förskolan. Det säger Kristdemokraterna nej till. Barn till arbetslösa och föräldralediga ska inte få gå i förskolan, om Kristdemokraterna får bestämma. Varför inte? Varför ska inte en arbetslös kunna låta sin son eller dotter få ta del av pedagogiken och kraften i förskolan? Under den senaste tiden har Kristdemokraterna här i kammaren varit bestämda motståndare till utvecklingen av vår förskola. Det är konstigt eftersom förskolan har en så stark ställning bland människor. Det finns knappast någon verksamhet i den gemensamma sektorn som har ett så stort stöd som förskolan. I alla mätningar som har gjorts ligger förskolan skyhögt över alla andra gemensamma verksamheter. Det finns ett starkt stöd bland föräldrarna för förskolan och för att öppna förskolan för fler. I söndags hörde jag Gunilla Tjernbergs partiledare säga i TV att det vore taktiskt tokigt att gå emot maxtaxan i valrörelsen, så därför skulle man ha kvar den. Det är det engagemang som Kristdemokraterna är beredda att visa för förskolans utveckling. Men vad händer när ni inte längre ska gå emot maxtaxan? Får arbetslösa och föräldralediga rätt att ha sina barn i förskolan? Kommer en allmän förskola att införas den 1 januari, om Kristdemokraterna vinner valet? Hur kommer maxtaxan att se ut? Det talades om en liten höjning, men med hur mycket? Ska dessa pengar tas från förskolan med mindre personal, större barngrupper och sämre kvalitet som följd? Pengarna ska ju också räcka till det vårdnadsbidrag eller det barnomsorgskonto som ni har föreslagit, vilket kostar 850 kr i månaden per barn. Jag är väldigt engagerad i att driva utvecklingen mot en ökad kvalitet i förskolan. 90-talet var ett ganska tufft årtionde för förskolorna runtom i landet. Det är först nu som vi har lyckats att komma till en vändpunkt - inte i alla kommuner ännu, men generellt sett i riket har vi för första gången på tio år sett en vändning som innebär att det blir mer personal. Förutom de 5 miljarder som satsats för att finansiera reformerna betalas det också ut en extra halv miljard till en kvalitetsinsats för att stötta kommunerna så att de kan anställa mer personal och se till barngrupperna blir mindre. Anders Sjölund har gjort sig känd i tidigare interpellationsdebatter genom att säga att mer pengar snarare leder till sämre verksamhet i skolan. Det verkar som att detta också är stockholmarnas politik. I Stockholm får man 48 miljoner i kvalitetspengar, men det verkar inte som att det får någon effekt på barngrupperna där. Men socialdemokraterna i Stockholm har lagt fram ett alternativ, som också Anders Sjölund tog upp, som innebär att man kommunalt ska satsa mer pengar på förskolan för att få en vändning på 90 talets utveckling. Trots att maxtaxan inledningsvis är väl finansierad är de beredda att satsa extra kvalitetspengar för att minska barngrupperna. Är Moderaterna och Kristdemokraterna med på det, då kan vi få en fantastisk uppslutning för en kvalitetsutveckling i förskolan. Till sist: Jag instämmer i Lennart Gustavssons långsiktiga vision om en avgiftsfri förskola. Det här är ett rejält steg på vägen mot det.
Fru talman! Jag konstaterar bara att skolministern inte sade ett ord om de 110 000 barn som lämnas helt utanför maxtaxereformen och som inte kommer i åtnjutande av dessa pengar. Jag tog upp flera frågeställningar och rapporter, men skolministern sade inte ett ord eller gjorde någon kommentar om dem. Han sade ingenting, utan han bara målade upp vad Kristdemokraterna tycker. Jag vill då göra några tillrättalägganden. Det är alldeles riktigt att vi sade nej till maxtaxan. Vi ser också till de 110 000 barnen som inte kommer i åtnjutande av de pengar som staten betalar ut i form av subventioner. Vi vill att dessa pengar ska omfatta alla barn och att föräldrarna ska kunna välja. Vi är inte det minsta fientliga till förskolan, tvärtom. Jag har 22 års arbete i förskolan bakom mig, och jag är utbildad pedagog. Jag tror på förskolan. Men jag tror också på föräldrarna, och det är det som är vår tyngdpunkt. Såsom den allmänna förskolan var utformad av regeringen sade vi nej till den. Vi sade nej till att den inte skulle omfatta familjedaghemmen. Thomas Östros skriver mycket riktigt i svaret att barn och föräldrar - framför allt föräldrar - känner sig trygga med förskolor, daghem och familjedaghem. Men sedan är han beredd att rycka upp de barn som vistas i familjedaghem ur denna trygga miljö för att de ska kunna ta del av reformen med allmänna förskolan. Dessa två delar går inte ihop för mig. Vi sade alltså nej till den allmänna förskolan såsom förslaget var utformat i regeringens proposition. Det handlade bara om vistelsetiden i förskolan. Vi vill att den ska omfatta även familjedaghemmen. Det var därför som vi sade nej till allmänna förskolan. Vi ville bredda den. Vi har inte sagt nej till föräldralediga och arbetssökande. Det är alltså en vilseledande retorik som man ägnar sig åt. Däremot har vi sagt att det är kommunerna som ska fatta beslutet, och där har vi inte sagt nej. Det handlar om vad man tycker. Jag skulle vilja höra vad skolministern har för syn på hur de barn som ännu inte omfattas av reformen med maxtaxa ska tillgodoses på ett sätt där valfriheten sätts i fokus. Skolministerns sista mening i svaret handlar om att föräldrarna ska kunna välja, och då måste också det som står där vara trovärdigt. Sedan efterlyser jag ett svar från skolministern på frågan hur han vill se till att barnens rätt att vara tillsammans med vuxna tillgodoses. Detta är en underfinansierad reform, och vi kan se att barngrupperna blir större. I dag är det pengarna som styr. Jag tror inte att någon av oss kan säga något annat. Det gör att det blir större barngrupper på mindre lokalyta och färre vuxna. Barnen har också mindre tid tillsammans med sina föräldrar. Det är konsekvenserna av maxtaxan. Jag skulle vilja ha en kommentar till detta.
Fru talman! Jag återkommer till skolans kostnader och kvaliteten i förhållande till de resurser man har. Vi får ta en egen debatt om det så småningom. Tack för svaret på min fråga om avgifter. Här går alltså Socialdemokraterna Vänsterns väg, nämligen att förskolan helt och hållet kommer att bli kostnadsfri. Jag frågar mig då: När blir det aktuellt? Blir det under nästa mandatperiod eller precis lagom innan valet? Visst är det en ideologisk fråga. Båda vill vi sätta barnen i centrum, det tror jag att vi kan vara överens om, men från vilket håll ser vi barnet? Jag ser barnet från föräldrarnas håll medan ni tillsammans med Vänstern ser det från statens och kommunernas perspektiv. Det är den stora skillnaden. Det är lite synd att diskussionen handlar om teknik, om vem som ska betala, hur mycket som ska betalas och vilka som ska få tillgodogöra sig detta. För mig står det klart att det ska gälla alla, att det ska vara gemensamt finansierat och att det ska vara en enhetlig taxa - hur stor taxan ska vara kan man diskutera. Skolministern tycker att det inte ska vara någon kostnad alls. Jag undrar om ministern är beredd att föra en bred diskussion om hur man kan utforma ett stödsystem, statligt och kommunalt, som går direkt till barnfamiljerna så att de själva kan avgöra hur de vill disponera de pengar som är avsatta för förskola och barnomsorg. Moderna familjer ser väldigt olika ut. En del vill utnyttja barnomsorgen på nätterna eller på annat sätt. Ett sådant styrt system som maxtaxan innebär är inte modernt, och redan nu borde man kunna diskutera en reform av den.

Fru talman! Det gläder mig att Socialdemokraterna och utbildningsministern delar Vänsterpartiets uppfattning om förskolans roll i det livslånga lärandet. Man kan göra olika vinklingar, men jag kan konstatera att den samlade borgerligheten sade nej till reformen om allmän förskola och maxtaxa på olika bevekelsegrunder. Man sade nej och lanserade en annan lösning. Det får vi inte glömma. Jag har full respekt för att borgerligheten lade fram ett annat förslag, men man kan inte i efterhand stå och säga att man är för allmän förskola, för arbetslösas och föräldraledigas barns rätt till förskola när man de facto hade andra förslag här i kammaren. Jag ska ta upp en annan sak som Östros nämnde här, som jag tycker är viktig när vi diskuterar den allmänna förskolan, nämligen lekens betydelse. Vi diskuterade förskolans pedagogik, som jag tycker är oerhört intressant, samtidigt som det också finns oroande drag. Det finns tendenser till en skolefiering av förskolans verksamhet. Jag, och jag tror att jag talar för Vänsterpartiet, ser gärna att den speciella pedagogiken inom förskolan hellre får förskolefiera skolans pedagogik. Om utbildningsministern hade några sekunder över skulle jag vilja att han kommenterar hur vi kan arbeta för att i stället för en skolefiering av pedagogiken i förskolan kan få en förskolefiering av pedagogiken inom skolans ram.
Fru talman! Det är en väldigt viktig ideologisk diskussion som vi nu för. Det är väldigt tydligt att det här finns grundläggande skillnader. Jag ser förskolan som en del av idén om generell välfärd. Jag ser också förskolan som en del av ett livslångt lärande, precis som Lennart Gustavsson säger, med leken som pedagogisk idé och med den fina plattform som förskolans läroplan utgör. Idén om den generella välfärden gör det naturligt att också ha visionen om en avgiftsfri förskola. Det som vi nu gör är ett fantastiskt fint steg på vägen mot denna med ett stort och starkt stöd bland föräldrar. Knappast någon verksamhet möter en så stor och hög uppskattning som förskolan. Jag skulle gärna se att vi fick en uppslutning i riksdagen kring en satsning på kvaliteten i förskolan. Om nu Kristdemokraterna efter att ha sagt nej till maxtaxa, nej till allmän förskola, nej till föräldraledigas och arbetslösas barns rätt till barnomsorg nu byter fot med insikt om det som partiledare Svensson sade i söndags, att det inte går att gå till val på den här politiken, då är ni välkomna. Vi är mycket intresserade av att diskutera också med Kristdemokraterna om vi kan göra ytterligare insatser för att stärka kvaliteten och behovet av ytterligare resurser. Förskolan hade liksom all offentlig verksamhet en tuff period under 90-talet. Nu har ju kommunerna fått tillbaka mycket av den möjlighet som gör att vi äntligen ser en vändning i många kommuner, inte i alla. Men med statens insatser också i form av rena kvalitetsinsatser kan vi få den vändning av kvaliteten i förskolan som jag tycker vore oerhört roligt att se. Maxtaxereformen är beräknad på ett underlag baserat på antalet i barn förskolan. Det har visat sig vara en intressant utveckling sedan beräkningen gjordes. Det är drygt 20 000 färre barn i förskolan än enligt de beräkningar som gjordes, så inledningsvis är maxtaxereformen väl finansierad. Sedan ska vi tillsammans med Kommunförbundet naturligtvis föra en diskussion efter det att vi har fått en grundlig analys av det första året om hur utvecklingen blev och om det behövs ytterligare insatser. Om det är så att Kristdemokraterna med detta nu säger ja till maxtaxa, ja till allmän förskola, ja till föräldraledigas och arbetslösas barns rätt till förskola och dessutom är beredda att satsa ytterligare statliga medel på kvaliteten i förskolan, är det en mycket intressant vändning vi har fått. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att det ni håller på att arbeta med, det som ni kallar för maxtaxeparaplyet, i själva verket kommer att dränera förskolan på resurser. Då tror jag att vi får en precis motsatt utveckling, att förskolans kvalitet försämras och att den inte blir den fina start på ett livslångt lärande som förskolan bör vara. Som en del av en generell välfärdspolitik, som en del av en idé om utbildningspolitik på ett nytt sätt blir också allmänna förskolan nästa år en väldigt viktig reform. Förskolan ska ha leken som pedagogisk idé, den ska ge trygghet för barnen, den ska ha välutbildad personal. Vi har också en ny lärarutbildningsreform som bättre förbereder personalen, framtidens förskollärare, på att ta det här viktiga ansvaret. Men då krävs det att kommuner och stat tillsammans fortsätter att satsa på förskolan.

Fru talman!

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att behöriga lärare inte ska diskvalificeras från rätten att undervisa på grund av politiska åsikter. Att Sverige har utbildade, kunniga och engagerade lärare är en förutsättning för en bra undervisning och verksamhet i övrigt i skolan och för att utbildningsmålen ska kunna förverkligas. Lärarnas insatser är avgörande för kvaliteten i skolan och för skolans utveckling.
Vi kristdemokrater anser att föräldrarna ska kunna välja vilken omsorgsform de vill ha. När jag läser svaret ser jag att skolministern väldigt tydligt pekar på vuxnas behov.
Lärarnas betydelse för att ge våra barn och ungdomar en god undervisning kan knappast överskattas. Kommunerna är skyldiga att för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Vid anställning av lärare ska sakliga grunder såsom utbildning, förtjänst och skicklighet vara avgörande.
I reformen finns ett antal idéer om vuxnas behov. Det talas om vuxnas behov av att kunna planera den pedagogiska verksamheten, om kontakten mellan personal och föräldrar, om föräldrarnas möjlighet att förena föräldraskap och förvärvsarbete osv.
I regeringsformen anges att i Sverige har varje människa rätt att fritt uttrycka sina åsikter och att tillhöra en organisation, oavsett politisk, religiös eller annan inriktning. Lärare i skolan får ha vilken åsikt som helst i en fråga men måste utföra sitt arbete som lärare i enlighet med det synsätt som kommer till uttryck i läroplanen. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.
Men var finns barnet? Barnets behov lyser med sin frånvaro. Jag har inte fått något svar på frågan om att ta med familjedaghemmen i den allmänna förskolan.
Skolan vilar på demokratins grund. I skollagen slås fast att verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Skolan ska bl.a. genom ämnet samhällskunskap bidra till elevers förmåga att förstå och leva sig in i egna och andras villkor och värderingar och därmed också till att kunna ta avstånd från och aktivt motverka olika former av förtryck och rasism.
Vi hade en liten öppning när skolministern och jag debatterade frågan. Den lilla öppningen har jag inte sett alls i dag, utan utbildningsministern väljer att inte ens prata om familjedaghemmen inom den allmänna förskolans ram.
Ämnet samhällskunskap har ett särskilt ansvar att ta upp och analysera de demokratiska värdena och i det sammanhanget utveckla förmågan att granska, värdera och ta ställning i samhällsfrågor och främja viljan att delta och påverka. Det etiska perspektivet ingår i all utbildning men får sin särskilda betydelse när det gäller frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter samt makt och förtryck i olika former.
Jag tror att utbildningsministern någonstans upptäckte det misstag man hade begått, att ytterligare en stor grupp barn frikopplas från en stor reform som den om den allmänna förskolan.
Ämnet ska ge medvetenhet om och insikter i sådana frågor och ge tillfällen till reflexion om det personliga ansvaret. En viktig aspekt är kunskaper om nationella minoriteters och invandringens roll i samhället. Lärare måste på ett balanserat och nyanserat sätt kunna arbeta med dessa frågor med respekt för de grundläggande värdena i vårt samhälle. Detta grundläggande synsätt gäller naturligtvis all undervisning i skolan.
Detta skulle jag vilja att skolministern kommenterar. Det gäller de 110 000 barnen som inte finns med och den allmänna förskolan såsom den nu är utformad.
Lärare får inte i sin undervisning uttrycka åsikter som strider mot skolans värdegrund och uppdrag. Lärare ska problematisera och belysa frågor på ett objektivt och sakligt sätt. Rektor har ett ansvar för att åsikter som är oförenliga med skolans värdegrund inte förs fram i klassrummet. Jag förutsätter att även lärarnas fackliga representanter följer och bevakar dessa frågor. Statens skolverk som tillsynsmyndighet har också ett ansvar att bevaka frågor om diskriminering av både elever och vuxna i skolan, bl.a. i arbetet med granskning och tillsyn av verksamheten i skolorna. Åsiktsfrihet gäller i Sverige. Jag känner inte till att diskriminering på grund av politiska åsikter skulle vara ett problem vid rekrytering av lärare till skolan, än mindre tal om yrkesförbud. Skolans roll för att befästa demokratin och principen om alla människors lika värde kan inte överskattas.
Kommer familjedaghemmen att omfattas av den reformen? Jag får nog avsluta med dessa konkreta frågor för att jag ska få ett svar, så att det inte blir nya vilseledande målningar här.
Fru talman! Jag har haft många debatter här i riksdagen med Thomas Östros. Vi har sällan varit överens, men det har faktiskt varit både trevliga och givande debatter. I dag är vi, om jag tolkar svaret rätt, helt överens i den här aktuella frågan. Det är trist att man i Sverige, där vi som ministern säger hyllar åsiktsfrihet och demokrati, ska behöva ta upp ett sådant här ärende i riksdagen.

Han fick sparken, för att använda ett talande uttryck, för att han privat hade den politiska åsikt som han hade. Elever uppmanades av ett syndikalistiskt fackförbund att ockupera skolsalen, och det kunde inte rektor stå emot. Att SSU och MUF lokalt i Karlskrona stödde beslutet förvånar mig inte ett smack. Men att Östros kollega Mona Sahlin var mycket svävande när hon fick en fråga om detta vid ett besök i Karlskrona, det förvånar mig. Jag tycker, fru talman och Thomas Östros, att det har gått rätt långt på demokratins nedförsbacke när man skiljer en lärare från hans tjänst trots att ingen kan bevisa eller påstå eller med trovärdighet hävda att personen i fråga har använt och framfört sina privata politiska åsikter i undervisningen. Ändå blir han skild från sin tjänst. Nu säger ministern på slutet att han inte känner till något fall. Men det här fallet tror jag faktiskt att han känner till. Då vill jag fråga Thomas Östros: Är inte utbildningsministern bekymrad över att en behörig lärare fick lämna sitt jobb för att han hade en viss politisk åsikt som han under undervisningen höll för sig själv - ändå fick han lämna jobbet. Anser statsrådet att detta är hedrande för det svenska utbildningssystemet? Jag hade aldrig ifrågasatt det här beslutet om det på något sätt kunde bevisas att läraren under lektionstid försökt att pracka på eleverna sin personliga uppfattning. Det har ingen kunnat påstå att han har gjort, ändå fick han sluta sin tjänst. Vad ger det, Thomas Östros, för signal till andra lärare? Är det okej med en lärare på den yttersta vänsterkanten? Jag har aldrig hört att en sådan har blivit skild från sin tjänst. Nu blir han skild från sin tjänst eftersom han tyvärr offentligt i andra sammanhang än i skolan har yttrat sin politiska uppfattning. Jag tycker att detta inte bara är snudd på en skandal. Det är faktiskt en skandal!
Jag får påminna om att vi här i kammaren inte debatterar eller lägger oss i hanteringen av enskilda ärenden hos myndigheter här i Sverige.
Fru talman! Jag tackar för det påpekandet från talmannen. Sten Andersson vet ju också att detta inte får ske. Det är en viktig del av vår demokratis sätt att fungera. Vi kan inte här, som regering och riksdag, diskutera enskilda fall ute på enskilda myndigheter. Det vet Sten Andersson, men han vill ändå driva den här debatten på detta sätt. Låt mig säga till Sten Andersson att skolan inte är någon värderingsfri plats. Skolan har till uppgift att skänka möjligheter till kunskap till våra elever, men också att stärka dem och ge dem en grunduppfattning om demokratiska rättigheter, demokratiska värden, i vårt samhälle. Det gäller alla människors lika värde. Det gäller kamp mot flyktingfientlighet och rasism. Det gäller att se till att eleverna öppet och fritt kan diskutera och bibringas en tilltro till ett demokratiskt samhälle. Det är en väldigt viktig del av skolans värdegrund. Det innebär att lärarna har ett mycket stort ansvar för att förmedla denna värdegrund. Det är viktigt i alla våra skolor, för alla våra lärare. Naturligtvis är det så att det råder åsiktsfrihet i vårt land, men i skolan råder inte en frihet från grundläggande demokratiska värderingar. Det är det jag vill ha sagt med mitt interpellationssvar.
Fru talman! Jag har suttit i riksdagen i 18 år, och jag har hört att man har tagit upp enskilda ärenden i många interpellationer. Jag ska inte göra det när jag nu fortsätter, men man kan nog hitta, om man går igenom arkiven, att det har förekommit många gånger. När det gäller det här med allas lika värde är vi helt överens, Thomas Östros. Jag hoppas faktiskt att det här interpellationssvaret kommer att vidareförmedlas till lärarnas fackliga organisationer så att de vet vad de vid eventuella förhandlingar har att rätta sig efter. Det kan inte vara så att vi antingen har yrkesförbud i skolan eller att man som privatperson i andra sammanhang inte ska få lov att tala om sin politiska uppfattning av rädsla för att därför bli hämmad i sitt yrkesliv. Framför allt bland anställda inom den offentliga sektorn har det förekommit många demonstrationer där anställda har demonstrerat med huvor framför ansiktet för att de är rädda för att det kan bli negativa konsekvenser. På arbetsplatsen har de inte kunnat säga vad de tycker och tänker på grund av att de har varit rädda för att gå miste om befordran eller för att få en försämrad karriär. Då har de fått dra en luva över huvudet. Jag tycker att ministerns svar i dag var klargörande, och jag hoppas att de som berörs av det känner sig styrkta. Jag inser att statsrådet trots allt - även om han försöker slingra sig från det - delar min uppfattning att man ska kunna ha ett offentligt jobb i Sverige oavsett vilken politisk åsikt man har, bara man inte i sitt jobb försöker påverka andra utifrån sin politiska uppfattning. Även om jag enligt talmannen gjorde fel som tog upp ett enskilt fall, tycker jag att jag ändå har nått en viss framgång med den här interpellationen.
Fru talman! Om Sten Andersson med sitt exempel om att inte få uttrycka sin åsikt i den offentliga sektorn menar att man som lärare ska ha frihet att i skolan få uttrycka främlingsfientliga åsikter vill jag vara mycket tydlig: Det är icke tillåtet. Det är inte förenligt med skolans värdegrund, och det är inte på något sätt förenligt med skolans uppdrag, nämligen att sprida demokratiska värderingar och att stärka elevernas känsla för och uppfattning om demokrati och alla människors lika värde. På denna punkt vill jag vara mycket tydlig till
Fru talman! Jag hämtade mitt exempel från uttalanden av ledande fackliga företrädare inom den offentliga sektorn. Deras medlemmar vågade på sitt jobb inte framföra sina ärliga åsikter om förhållanden på jobbet. I jämförelse med det jag har tagit upp i min interpellation är dessa rånarluvsmaskerade demonstranter något som är mindre värt. Låt oss - för att inte ta upp ett enskilt fall - tänka oss att man som lärare är behörig och får en tjänst, även om det bara är en visstidsanställning, och någon säger att man har en viss politisk uppfattning och att man av det skälet inte får lov att ha kvar sin tjänst i den svenska skolan. Jag hoppas att vi är överens, Thomas Östros, om att detta inte ska hända en gång till i Sverige, som ju åtminstone i middagstal brukar påstås vara demokratins förlovade land.

Herr talman! Sofia Jonsson har frågat mig vilka reformer jag är beredd att genomföra för att nå målet att alla elever ska lämna grundskolan med godkända kunskaper. Elevernas kunskaper måste stå i fokus i skolan. Jag menar att det är oacceptabelt att så många elever inte når målen. Även om de stora genomgripande systemförändringarna från början av 90-talet står fast gäller det nu att varje nivå i systemet tar ansvar för en ökad måluppfyllelse. Regeringen har redan påbörjat och kommer att genomföra flera stora satsningar för att uppnå detta syfte. Regeringen genomför sedan hösten 2001 en mycket stor ekonomisk satsning på skolorna genom de riktade statsbidragen till personalförstärkningar i kommunerna. Vi vet att en av orsakerna till de resultat vi nu ser är de stora besparingar som ägde rum under början av 1990-talet, när de elever som nu går ut grundskolan gick sina första år i skolan. Därför är det så viktigt att vi nu kan öka resurserna till skolan för att kunna anställa fler lärare och annan personal i skolan. Nivån på statsbidraget höjs med sammanlagt 17,5 miljarder under en femårsperiod. Jag är övertygad om att vi får se resultat av denna ekonomiska förstärkning framöver. Nästa steg för ökad måluppfyllelse är ett effektivare och mer strukturerat kvalitetsarbete i kommuner och skolor. Det behövs en mer regelbunden och heltäckande kvalitetsutvärdering av skolorna, kombinerat med effektiva insatser för skolor som inte möter kraven. Statens skolverk har här en mycket viktig uppgift att i sina utvecklingsdialoger diskutera med kommunerna vilka åtgärder som behövs för att förbättra måluppfyllelsen. Särskilt viktigt är det att kommuner och skolor sätter in stöd för elever så tidigt som möjligt. Skolverket har i sina kommentarer till betygsstatistiken pekat på att skolor som lyckas förbättra sin måluppfyllelse har tydliga regler och normer, att skolorna har arbetsro och att lärarna har höga förväntningar på alla elever. De kännetecknas också av att man är tydlig när det gäller målen och noggrann med att följa upp varje elevs utveckling och att kommunicera med eleven och föräldrarna när det gäller detta. Jag anser att skolorna måste ta ett tydligare ansvar för varje elevs kunskapsutveckling. I utvecklingssamtalen ska eleven och föräldrarna enligt nuvarande bestämmelser få klara besked om vad eleven kan och en bedömning av hur långt eleven kommit i förhållande till målen. Detta bör också enligt min mening regelmässigt leda till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan, som visar vilka insatser som behövs för att eleven ska nå de nationella målen. Elever och föräldrar bör också kunna få denna framåtsyftande del av utvecklingssamtalen dokumenterad skriftligt. Därmed skulle rätten stärkas för eleverna att få det stöd och den stimulans de behöver för att gå vidare, och de överenskommelser eller åtaganden som skolan, eleven och föräldrarna gör skulle få ökad betydelse. Förskolan är det första viktiga steget i utbildningssystemet. Här får barnen en god grund för lärande och språkutveckling. Det är därför mycket betydelsefullt att vi genomför de viktiga reformer som ger fler barn tillgång till förskolans pedagogik, allmän förskola för 4 och 5-åringar, maxtaxa och rätt till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga. Lärarna har en nyckelroll i genomförandet av en skola med hög kvalitet. Vi behöver fler lärare, och vi behöver lärare med god utbildning. Den nya lärarutbildningen har en starkare knytning till forskningen inom det utbildningsvetenskapliga området för att höja lärarprofessionens status. Regeringen driver ett program för att ge 4 000 obehöriga lärare den kompletterade utbildning de behöver för att nå lärarbehörighet. Vi gör också riktade satsningar på kompetensutveckling i specialpedagogik för lärare som stöd bl.a. till elever med läs och skrivsvårigheter. Frågan om att fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg har hög prioritet. Med ökade resurser och en fortsatt kvalitetsutveckling läggs grunden för att fler elever ska ha de kunskaper med sig som de behöver för att vara rustade för framtiden.
Herr talman! Tack för svaret. I riksdagen har vi beslutat om högt ställda mål för skolan, vilket är väldigt bra. Tyvärr vet vi att de högt ställda målen och de verkliga resultaten inte stämmer överens. Det finns ett stort glapp däremellan. Det finns också ett stort glapp, och ett ökande glapp, mellan dem som redan har kunskapen och dem som inte har möjlighet att få den. Vi har kunnat se att antalet elever som lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper ökar markant för varje år. Skolministern säger i svaret att det är oacceptabelt att så många elever inte når kunskapsmålen. Jag håller med - det tror jag alla gör - i den frågan. Men frågan är vad den ansvariga ministern tänker göra åt det konkret. Det viktiga är, som jag ser det, att det tas ett helhetsgrepp om skolpolitiken och att det kommer genomgripande reformer som omfattar hela skolväsendet. Resurserna är en viktig del, men det är också viktigt att det kommer konkreta förslag, så att det ges bättre förutsättningar ute på varje skola och för varje elev. Mycket av det som Thomas Östros skriver i svaret kan låta väldigt bra. Men jag tycker nog att skolministern har valt att argumentera mer som en oppositionspolitiker än som ansvarig minister. På punkt efter punkt pekar Thomas Östros på vad som borde göras bättre: Här borde vi öka resurserna! Här borde det tas fram förslag! Men var är de konkreta förslagen, Thomas Östros? När får vi se nya resurser? Är det fortfarande bara fina ord i t.ex. svar på interpellationer som gäller, i stället för konkret handling? Centerpartiet har tagit ett helhetsgrepp om grundskolepolitiken. Vi har gjort det bl.a. genom att öka resurserna direkt ut till kommunerna. Men vi har framför allt lagt fram tre stora reformer. Vi har valt att kalla dem Rätt till kunskap, Lokal makt och Fler lärare. I den del som handlar om rätt till kunskap har vi samlat ett antal förslag om hur eleverna ska få bättre möjligheter att tillgodogöra sig kunskaperna i en mer individanpassad skola än i dag. Det handlar om att det är kunskapen och inte tiden som ska styra skolan och om att alla elever får den hjälp och det stöd som de behöver för att nå kunskapsmålen. Det krävs tidiga insatser för läs och skrivutveckling, som vi har lagt fram ett program för och också resurser till. Det krävs att vi avskaffar timplanen och att det införs individuella studieplaner för alla elever. Det krävs också insatser för lärarfortbildning. Skolministern var inne på flera av dessa frågor i svaret. Han har också i andra debatter sagt att det kan vara bra idéer och förslag. I dagens svar säger Thomas Östros att individuella studieplaner är en bra idé. Men frågan är om Thomas Östros i dag är beredd att säga att det är viktigt att det kommer tidiga insatser och konkreta förslag från regeringen när det bl.a. gäller ett läs och skrivprogram och att man måste tillföra resurser för det. Kan vi redan i dag säga att vi ska avskaffa timplanen? Vi måste se till att varje elev står i centrum i stället för att alla ska lära sig inom samma mall och på samma tid. Kan vi redan i dag, Thomas Östros, få höra att vi ska ta fram individuella studieplaner för varje elev på varje skola? Kan vi få de svaren i dag? Thomas Östros skriver också att regeringen gör stora ekonomiska satsningar på personalförstärkning i skolan. De resurser som skolministern pratar om - de miljarder han tog upp - räcker till en tjänst på 400 elever. Är det en stor ekonomisk förstärkning för skolorna? Är det personalförstärkning av stora mått? Jag undrar om pengarna finns i budgeten i dag eller om skolministern är beredd att tillföra nya resurser.
Herr talman! Det är naturligtvis en oerhört viktig fråga som tas upp i interpellationen. Ingen kan vara nöjd med att ungefär en fjärdedel av eleverna inte når upp till grundskolans mål. När man har diskuterat detta förut har man ibland sagt att det kan vara något ämne som eleverna inte lyckas så bra i, men att det ändå är många ämnen som de lyckas i. Tittar vi på basämnena - de ämnen man behöver för att vara behörig för att komma in på gymnasiet - ser vi att det faktiskt är 11 % som misslyckas. Det är väldigt dåligt att mer än var tionde grundskoleelev inte har tillräckliga kunskaper för att gå vidare till gymnasiet. Det finns naturligtvis många orsaker till det här. Framför allt har vi i skoldebatten märkt en väldig rädsla från regeringens sida för utvärdering, en väldig rädsla för tydlig information till elever och föräldrar. Vi har märkt en benägenhet att sopa problem under mattan. Vi har märkt en benägenhet att göra insatser när det är för sent, när elever redan har kommit så långt i systemet att det är väldigt sent att reparera skador. Under de år sedan 1998 som jag har deltagit i riksdagsdebatter om skolpolitik har diskussionen handlat om sådana saker som huruvida det är tillåtet att informera eleven och föräldrarna skriftligt eller inte. Detta har kritiserats från ministerhåll och från skolverkshåll. Det har handlat om att avskaffa kravet på godkänt för att få börja gymnasiet. Det har varit varningar från Skolverkets sida för att skolan ska bli för kunskapsinriktad. Det har varit förslag om nya ämnen med ett väldigt suddigt innehåll. Men debatten har inte handlat om hur vi ska försöka komma åt de verkliga problem vi har. Det är alltså helt uppenbart, herr talman, att regeringen inte har menat - hittills, i alla fall - att det behövs några nya åtgärder utan att problemen på något sätt kommer att lösa sig själva. Men det är min övertygelse att reformer behövs. Vi kan ha en del olika uppfattningar, men en sak är väldigt viktig: Skolvärlden väntar helt enkelt på konkreta förslag från utbildningsministerns och regeringens sida. Tyvärr är de riktigt stora frågorna begravda i två kommittéer som inte ska lägga fram sina förslag förrän långt efter valet. Jag hoppas dock och tror att Thomas Östros är beredd att diskutera de viktiga frågorna om olika konkreta förslag som gäller skolan och inte bara hela tiden hänvisar till att vi har en kommitté som arbetar med detta. Det är nämligen inte skolan hjälpt av. Från Folkpartiets sida har vi ett antal konkreta förslag: Vi vill införa olika längd på den tid man går i skolan så att eleverna får sluta när målen har nåtts. Det kan ta åtta år, det kan ta nio år och det kan ta tio år, men det är mycket bättre för en människa att lära sig läsa när han är liten än att lära sig det i gymnasieskolan. Vi vill hålla kvar kravet på att man ska få godkänt i basämnena innan man kommer in på gymnasiet. Det är inte i gymnasiet man ska läsa grundskolekurser, och vi ska inte slussa elever vidare till misslyckanden uppe i gymnasieskolan. Vi tror att nationella prov ska sättas in tidigt, just för att stöd till läsinlärning osv. kan sättas in riktigt tidigt i grundskolan och så att vi också kan öka antalet speciallärare tidigt i grundskolan. Här har vi ett antal reformer och förslag som jag skulle vilja höra skolministerns uppfattning om. Framför allt skulle jag vilja höra vilka förslag ministern själv har.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att resurserna spelar en mycket viktig roll när det gäller möjligheterna för skolan att stötta alla elevers rätt att nå de kunskaper de behöver för att gå vidare i utbildningssystemet och för att gå vidare ut i livet. Resursfrågan är därför alldeles central. Det är alldeles klart att de besparingar som gjordes i skolan på 90-talet har haft effekter. Därför är det så oerhört viktigt att vi får den här vändningen, särskilt som de resurser vi nu satsar - som kommer att räcka till omkring 15 000 nyanställningar i skolan av lärare och andra specialister - ska riktas mot att öka måluppfyllelsen. De ska i skolans arbete riktas mot att se till att eleverna får den hjälp och det stöd de behöver. Det kan handla om ytterligare speciallärare, om att skolpsykologsfunktionen behöver stärkas på skolan osv. Det måste avgöras lokalt. Men det är väldigt viktigt att de resursinsatser vi nu gör faktiskt riktas till skolan. Det är därför jag är så väldigt besviken på Centerpartiet, som talar vitt och brett - och väl, måste jag säga - om satsningar på skolan men vägrar att öronmärka dem till skolan. I stället vill man att det ska avgöras i kommunerna. Där vet vi att det finns många angelägna uppgifter. Om en kommun väljer att satsa de här pengarna på att förstärka äldreomsorgen, vilket ju också är viktigt, är då Sofia Jonsson nöjd med de inte gick till skolan? Jag ser det som ett väldigt viktigt trendbrott att vi nu har ett öronmärkt statligt stöd för att utveckla skolan, ett öronmärkt statligt stöd för att anställa fler lärare och andra specialister. Till detta säger Centerpartiet blankt nej. Det bekymrar mig, då Centerpartiet är ett parti som annars brukar kunna ha en förnuftig hållning i skolfrågan. Det är klart att resurserna gör det möjligt att tidigt ge de insatser till barnen som kommer att behövas. Jag tror att det är väldigt centralt och viktigt att man följer upp barnen väldigt noga och ser hur det går med kunskapsutvecklingen. Att man använder sig av prov och test är självklart, men man måste också vara väldigt tydlig i sin information till föräldrar och elever. Det ska syfta till en individuell utvecklingsplan som gör att föräldrar och barn får en starkare ställning i att begära de resurser som behövs för att barnen ska kunna nå de mål som vi har fastställt att alla barn ska nå. Att arbeta tidigt och medvetet på varje skola med detta är viktigt. Och - vilket är centralt - om skolan ser att man inte lyckas nå målen måste det till ett väldigt aktivt kvalitetsarbete i hur man ska nå målen. Detta menar jag är ännu en viktig strategisk fråga: kvalitetsarbetet ute på skolorna. Skolverket bör bli än starkare i att vara den tillsynsmyndighet och utvärderingsmyndighet som ska driva den här utvecklingen framåt.

Detta gör vi nu i ett unikt program där 4 000 obehöriga lärare får den kompetensen. Centern har sagt nej till öronmärkta satsningar på skolan. Centern säger i stället att vi i riksdagen ska besluta om ett särskilt läs och skrivprogram. Jag tycker inte att det är lämpligt att riksdagen fastställer exakt hur det ska gå till. Visa respekt för professionen! Se till att de får resurser! Formulera inte exakt hur lärarna ska jobba i riksdagen! Alla inom samma mall, säger Sofia Jonsson. Det är ju där vi riskerar att hamna om Sofia Jonsson tror att en aktiv skolpolitik är detaljreglering bestämd av riksdagen.
Herr talman! Som vanligt ger Thomas Östros inga direkta eller klara besked. Det är de fina orden som fortsätter om hur viktigt det är att alla ska nå kunskapsmålen och hur viktigt det är att vi får mer resurser till varje kommun och varje skola. Men jag börjar fundera på vilken linje Thomas Östros egentligen väljer. Är det de allmänt fina orden, eller är det de förutsättningar och möjligheter som vi kan ge härifrån ut till varje skola, ut till varje elev? Utbildningsministern pratar om stärkta resurser. Det är en av de viktigaste sakerna, säger han. Ja, men när kommer de då? Är det de som redan ligger i regeringens budget? De räcker ju inte särskilt långt. De räcker inte till särskilt mycket av det som Thomas Östros diskuterade alldeles nyss - fler specialpedagoger, fler lärare osv. De pengar som ligger i Socialdemokraternas budget räcker inte långt för att utveckla det. Centerpartiet har under lång tid arbetat för lokal makt. Det är den lokala kommunen och de lokala skolorna som ska ha makten att besluta och bestämma. Det är därför vi motsätter oss en centralisering där någon, precis som Thomas Östros sade, sitter och styr med pekpinnar uppifrån. Vi tror på och litar på våra lokala politiker, vilket inte Thomas Östros gör med sina egna lokala politiker. Vi säger: Ge makten och ge resurserna till varje kommun! Vi lägger 10 miljarder mer än regeringen ut till kommunerna för att bl.a. kunna satsa på skolan. I den potten ligger också en satsning på ett läs och skrivprogram som ska ge en möjlighet att arbeta utefter den metod som man väljer på varje skola. Jag tycker också att Thomas Östros har en ganska märklig vinkling när han diskuterar fler lärare. Han säger att man nu satsar på att utbilda 4 000 obehöriga lärare. Det är ju en bra början. Men vi vet också att det höstterminen 2000 fanns 15 000 obehöriga lärare ute på skolorna i hela landet. Vi vet att de stora pensionsavgångarna kommer och att det behövs ännu fler lärare. Vilka ess har skolministern mer i rockärmen att ta fram och säga: Det här ska vi göra så att fler vill bli lärare. Hur ska vi göra för att förbättra arbetsmiljön ute på varje skola? Utbildningsministern var återigen inne på att diskutera kunskapsmålen. Är regeringen beredd att säga att det är kunskapen och inte tiden som ska styra? Är regeringen en gång för alla beredd att säga: Men nu ska vi låta varje elev få en chans i skolan. Nu ska vi ge de resurser som behövs på skolorna. Vi ska ge varje elev det stöd och den hjälp som behövs. Är skolminister Thomas Östros beredd att säga att det behövs mer resurser till de tidiga insatserna, att det ska bli individuella studieplaner för varje elev? Kan utbildningsministern ge besked om det i dag?
Herr talman! Det är klart att det behövs mycket pengar till skolan. De extra pengar som Thomas Östros talar om, som för övrigt Folkpartiet har bifallit i riksdagen, kan säkert göra en viss nytta, men absolut inte tillräckligt. Det viktiga är ju hur pengarna används. Jag brukar säga att en bra skola kostar pengar, men en dålig skola kostar mycket mer pengar. Det gäller ju att använda pengarna på rätt sätt. Pengarna läggs fel så länge vi har kvar hela det system som bygger på att alla elever ska gå nio år och sedan gå vidare. Har de inte kunskaper går de vidare till individuella programmet på gymnasieskolan. Pengarna läggs på att hjälpa elever som är 16-18 år som kunde ha fått hjälp när de var 7-9 år. Herr talman! Hela Thomas Östros anförande var som vanligt på många sätt mycket vältaligt. Med reservation för att jag inte uppfångade alla ord uppfattade jag inte några konkreta förslag till förändringar i systemet som skulle kunna hjälpa fler elever att nå upp till kunskapsmålen. Vi från Folkpartiets sida säger att resurserna ska sättas in i rätt tid. Det är tidigt, i grundskolan. Därför vill vi avskaffa individuella programmet och lägga de pengarna på mycket mer resurser i grundskolan. Vi vill införa en flexibel grundskola där olika elever tar olika lång tid på sig. Det är några av våra förslag, och vi har hört några av Centerpartiets förslag. Nu skulle det vara intressant att få höra vad regeringen har för förslag redan i år och inte behöva vänta till efter valet.
Herr talman! Det är synd att Ulf Nilsson inte lyssnar. Det kanske är så att Folkpartiet nu har en så centraldirigerad hållning i skolfrågan att det är bäst att försöka hålla fast vid den oavsett inlägg och kritik. Det oroar mig att Folkpartiet har gått så långt åt höger i skoldebatten. Det oroar mig därför att det innebär ett radikalt skifte av den tradition som Folkpartiet står för. Vad döljer sig bakom de ord som Ulf Nilsson levererade i sitt inlägg? Där döljer sig en återgång till en mycket gammal form av skola med sortering som en pedagogisk idé, där barnen mycket tidigt i skolan ska sorteras i grupper efter hur pass duktig man har varit på proven och där man också mycket tidigt i skolåren med automatik ska sorteras bort från klassen om man inte uppfyllt provkraven. Jag är mycket oroad när det gäller att genomföra en sådan politik på bred front. Vad kommer det att leda till när man ser på elevernas studiemotivation och lust till inlärning? Vad kommer det att leda till när eleverna, som ni vill redan i nioårsåldern - om man betänker att de är mycket beroende av sin sociala miljö, den klass de går i - kommer att uppleva att om man inte klarar de prov som Folkpartiet har bestämt att man ska klara vid en viss tidpunkt får man inte längre vara kvar i klassen? 2Min lösning på det hela är att vi måste se till att skolan har kraft och resurser att sätta in för att hjälpa barnet i den miljö där barnet trivs. Det är klart att det kan hända om föräldrar, elever och skola är överens att man kan gå om ett år. Det kan man göra redan i dag. Men inte utsortering som en automatiskt verkande funktion i den svenska skolan. Sedan vill ni gå vidare. I högstadiet ska man helst inte läsa samma djup i ämnena. Sedan vill ni gå vidare. I gymnasieskolan ska man heller inte ha ambitioner för eleverna som går de yrkesinriktade programmen. De ska inte läsa kärnämnen. Där ska inte kunskapskraven vara så höga. Där ska vi snarare säga att vill man bli yrkesarbetare behöver man inte så mycket av djupa kunskaper. Sortering hela vägen som pedagogisk idé. Vi har sett att Centerpartiet har reagerat mot denna idé. Det är förhoppningsfullt. Jag tror att det blir viktigt i skoldebatten framöver att göra det vägvalet. Jag menar att en individualisering av utbildningen alls icke kräver sortering av eleverna. Det kräver att vi faktiskt låter barnen arbeta i den takt som bäst passar barnen. Det är riktigt. Det kräver att läraren följer varje elevs utveckling mycket noggrant, gärna använder sig av test och prov för att känna sig trygg med att veta hur elevens utveckling går. Det kräver att vi kan ge insatser tidigt med specialpedagoger, med de typer av yrkesgrupper som kan stötta den elevens utveckling. Men det kräver inte en genomgripande sortering med jämna mellanrum som kommer att leda till att skolan får än sämre måluppfyllelse. Det vet vi från länder som vi kan jämföra oss med. Tyskland har valt ett system som påminner om det gamla svenska skolsystemet, en mycket tidig sortering, tidiga betyg och resultat som ligger långt efter de svenska resultaten. Sofia Jonsson säger att kommunerna ska bestämma om vi ska satsa på skolan eller inte. Det är klart att kommunerna spelar en väldigt viktig roll. Ska vi få en stark utveckling av skolan måste kommunerna vara fortsatt starkt engagerade. Men det Sofia Jonsson säger samtidigt är att i valet mellan att satsa på äldreomsorgen eller på skolan är hon beredd att säga att skolan kan få komma i andra hand. Jag menar att vi behöver öronmärka pengarna till skolan för att vara säkra på att få de resurser och det antal lärare som skolan behöver.
Herr talman! Thomas Östros säger att Centerpartiet reagerar på skolpolitiken. Det gör vi, t.o.m. mer än vad Socialdemokraterna själva verkar göra. I åtta år har Socialdemokraterna haft makten. I åtta år har Socialdemokraterna pratat om att vård, skola och omsorg ska bli bättre. Det måste göras någonting, säger man. Men vad har det konkreta resultatet blivit? Hur kan vi se att det har hänt någonting ute på varje skola, att eleverna har fått mer resurser, att eleverna kunnat nå de kunskapsmål som vi gemensamt i riksdagen har satt upp? Vi har inte sett det resultatet, men i åtta år har regeringen pratat om de förbättringar som ska komma, som inte har synts ute på varje skola och som inte kommer till konkreta förslag här i riksdagen. Jag tycker att det är väldigt synd att Thomas Östros och regeringen för en sådan politik. Jag tycker att det är ett svek. Det är ett svek mot alla dem som lade sin röst just på Socialdemokraterna därför att man sade att nu krävs det förbättringar, nu ska vi gå i bräschen och göra någonting för att alla elever ska få det stöd och de möjligheter som man har rätt till i skolan. Så har det inte blivit, och nu tänker Socialdemokraterna återigen ta upp det som en devis i valrörelsen inför hösten. Det är synd, Thomas Östros, att vi återigen ska få den debatten. Jag är helt övertygad om att kunskap är den enda rätta och hållbara vägen till verklig social utjämning. Det är därför som Centerpartiet satsar stort på skolan. Det är därför som vi satsar de pengar som vi gör så att kommunerna kan utveckla skolan till en bra skola där alla får en rättvis möjlighet från start. Vi gör det därför att vi anser att eleverna ska få den möjligheten. Vi gör det därför att vi tror på eleverna, inte för att vinna fler poäng i valrörelsen.
Herr talman! Jag bedömer att det egentligen finns en ganska god grund i det politiska Sverige för att ha en gemensam uppfattning i skolpolitiken. Min bedömning är egentligen att det är Folkpartiet som med stora steg har lämnat det som har varit mitten och vänsterpolitikens grund för skolan. Det är väldigt olyckligt att man har gjort det. Det innebär också att de möter starka reaktioner från lärare, från socialliberaler, från människor som definierar sig själva som tillhörande politikens mitt. Centern har ännu inte gjort det. Jag hoppas att det inte heller blir så framöver. Jag vet att ni samarbetar tätt. Om det blir statlig skolpeng med Centerns stöd, om det blir sorteringsskolan som ska gälla i grundskolan framöver, kommer Centerns väljare inte att vara intresserade. Kommer ni att överge öronmärkta satsningar på skolan och låta det bli en öppen fråga om skolan ska få mer resurser eller inte, eller är det andra angelägna delar i kommunernas verksamheter som ska få resurserna? Vi har sett hur Centern i andra fall har varit tveksam till t.ex. storstadssatsningar i storstädernas ytterförorter. Vi har sett när Centern inte har varit intresserade av att öronmärka satsningar på skolan. Jag ser lärarutbildningen som en av de verkligt viktiga frågorna framöver. Vi ska få en attraktiv lärarutbildning, som fortsätter att anta fler studenter, som får en stark forskningskoppling, som också knyter forskning och utveckling till skolans verksamhet. Där har vi kanske en av de viktigaste långsiktiga frågorna, dvs. att få mer av forskning kopplad till skolans utveckling. Här har Centern deltagit i ett arbete med att reformera lärarutbildningen. Jag hoppas att det är ett tecken på att Centern också framöver kan tänka sig att lämna högerburen i skolfrågorna.

Herr talman! Sten Tolgfors har frågat mig dels vad jag avser att göra för att leva upp till löftena som regeringen gav om Ekeskolan, dels om jag är beredd att i ljuset av de nya uppgifterna upphäva beslutet om omställningen av verksamheten vid Ekeskolan. Erling Wälivaara har frågat mig vad jag avser göra för att Ekeskolans specialskola återupprättas. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Inledningsvis vill jag betona att det är utomordentligt viktigt att utveckla undervisningsformerna så att situationen för alla elever, och i synnerhet för elever med funktionshinder, kontinuerligt förbättras. Barn med funktionshinder bör så långt möjligt ges möjlighet att bo med sina föräldrar och gå i en skola i närheten av hemmet. Det är ett kommunalt ansvar att tillgodose alla elevers skolgång och behov av stödinsatser, men även staten har fortsättningsvis ett tydligt ansvar. Regeringen bedömer att det med tillgången till stöd från Specialpedagogiska institutet i kombination med en utveckling av visstidsplaceringar finns goda möjligheter till fungerande lösningar för de enskilda barnen och deras familjer inom denna målgrupp. Antagningen till specialskolan vid Ekeskolan, eller Resurscenter syn, inför höstterminen 2001 skilde sig inte från tidigare år. Precis som vid tidigare antagningar har elever som sökt sig dit utretts av de professionella vid resurscentret, och en bedömning har gjorts av om de tillhört målgruppen för skolan. Inför hösten 2001 både sökte och skrevs dock ovanligt många elever in vid Ekeskolan. Specialpedagogiska institutet har ansvar för att fördela medel inom sina verksamheter så att man på bästa möjliga sätt kan tillgodose varje enskild elevs behov och erbjuda verksamhet av hög kvalitet. Staten har tillfört Specialpedagogiska institutet extra medel på 12 miljoner kronor för 2001 respektive 15 miljoner kronor för 2002 för uppbyggnaden och utvecklingen av den nya myndigheten. Dessutom satsar staten medel för att genomföra en riktad kompetensutveckling av lärare som arbetar i det offentliga skolväsendet med elever med synskada och ytterligare funktionshinder. Mot bakgrund av de uppgifter som nu har framkommit avser jag att begära in underlag från Specialpedagogiska institutet avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av det ökade elevantalet vid Ekeskolan samt att ge Ekeskolan möjlighet att inkomma med synpunkter. Staten har även fortsättningsvis ett stort ansvar för såväl de synskadade eleverna vid Ekeskolan som för de synskadade eleverna i hemkommunerna. Staten ger genom Specialpedagogiska institutet stöd till elevernas hemkommuner att möta deras behov på ett professionellt sätt. Elever som i dag är inskrivna vid Ekeskolan har enligt övergångsbestämmelserna till skollagen rätt att fullgöra sin skolplikt vid Ekeskolan till dess de har avslutat den. Därtill kommer att barn från hela landet kan erbjudas visstidsplacering under kortare eller längre tid. Visstidsplaceringarna vid Ekeskolan är en viktig förutsättning för att elever i hemkommunens skola ska kunna få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Det är dock viktigt att betona att en placering på visstid vid resurscentret måste föregås och kontinuerligt följas upp genom ett samarbete mellan de professionella vid resurscentret, eleven, dennes vårdnadshavare samt hemkommunen. För att eleverna ska kunna erbjudas bästa möjliga undervisning har jag redan tagit initiativ till att utreda hur visstidsplaceringarna vidare kan utvecklas, vilket jag tog upp i interpellationsdebatten den 5 februari 2002. Jag anser det vara viktigt att utredaren utgår från att en visstidsplacering kan innebära att elevens hela skolgång förläggs till resurscentret. Dessutom bör utredaren analysera huruvida initiativ till en visstidsplacering kan tas av såväl vårdnadshavaren, kommunen som resurscentret samt se över möjligheterna att överklaga fattade beslut. Med visstidsplaceringar samt stöd till hemkommunerna kan många fler av Sveriges synskadade elever med ytterligare funktionshinder få ta del av Ekeskolans spetskompetens. För att hjälpa så många elever som möjligt på bästa sätt anser jag det vara viktigt att utveckla formerna för utbildningen på det sätt jag har redovisat.
Herr talman! Thomas Östros tvingas alltmer backa från regeringens politik angående Ekeskolan. Det är ett underkännande av regeringens syn på skolan för barn med funktionshinder, men det är inte gott nog. Hans backande är en taktisk reträtt för att minska trycket på att upphäva stängningen av själva specialskolan Ekeskolan. Det Östros har sagt nu och det han sade om Östros att Ekeskolan måste ha en fast skoldel, dvs. enligt vissa medier han talade med. Till vissa andra sade han annat. Socialdemokraterna beslutade för två år sedan att stänga just Ekeskolans fasta skoldel. Barn med funktionshinder måste ha rätt att få gå hela sin skoltid på Ekeskolan. Beslutet ska ligga hos barn, föräldrar och skolans experter och inte som nu kunna hindras av politiker. Stängningen av specialskolan Ekeskolan kvarstår nämligen i Östros förslag, trots det han har sagt i DN och Svenska Dagbladet i dag. Ekeskolans fasta skoldel, som Östros i går sade sig rädda, är densamma som specialskolan Ekeskolan. Det var t.o.m. benämningen regeringen och riksdagen använde om specialskolan vid stängningsbeslutet. Jag vill uppmana skolministern att läsa propositionen om FUNKIS och se att det han pratade om i går inte går ihop. bortlyfta i lagen från specialskolornas målgrupp. Vad i hela världen menar Thomas Östros med att det ska finnas kvar en fast skoldel? Är det samma sak som han tidigare kallade för mindre skoldel för visstidsvistelse vid resurscentret? Är det något annat? Skolministern måste ge besked. Jag tror nämligen att skolministern bluffar. Jag tror att skolministern tvivlar. Han har sagt olika saker i olika medier. Därför vill jag ställa ett antal frågor. 2. Kommer alla som vill att få gå hela sin skoltid med klasskamrater läsårsvis på Ekeskolan? 3. Ska barn med funktionshinder ha rätt att välja skola enligt skolministern? 4. Kommer Östros att tillåta att kön till Ekeskolan öppnas igen? 5. Vill han nu klara ut vad han menar med en fast skoldel vid Ekeskolan? Resurscenterverksamheten, liksom ekonomin och vad visstidsvistelse vid resurscentret egentligen innebär ska Östros nu, två år efter nedläggningsbeslutet, låta utreda. Dock kvarstår de allvarligaste bristerna i regeringens syn på skolan för barn med multifunktionshinder. Skolministern susade förbi Ekeskolan i går och åt lunch och undvek att träffa sina främsta kritiker, nämligen föräldraföreningen. De var inte inbjudna. Det säger väl någonting om hur säker skolministern är på sin sak. Han medger numera att det finns svåra brister i kommunerna. Han sade i går: "Efterhand får vi jobba med att hemkommunerna blir bra på att ta om hand om sina barn." Efterhand? Hur kan Socialdemokraterna då framhärda i att avveckla specialskolan innan det finns realistiska alternativ? Skolministern själv medger detta. Intagningsstoppet gäller ju nu, men kommunerna ska tydligen stärkas i framtiden. Specialskolan Ekeskolan stängs. Hälften av de barn som lovades plats där innan intagningsstoppet infördes sveks. Resurscentret har över huvud taget inte fått resurser att ta emot barn för visstidsvistelser. Köerna för utredningsbesök kommer att bli längre. Stödet till kommunerna kommer att minska eftersom det inte finns pengar för resor, biljetter och traktamenten för att åka till kommunerna. Verksamheten gick i fjol på det som numera heter Resurscenter syn Örebro - Ekeskolan är borta, skolministern - med mer än 2 miljoner kronor i underskott. Man har tvingats skära ned på personal. Det är två år för sent som Östros ser över effekterna av regeringens eget beslut av de ekonomiska konsekvenserna för skolan. Beslutet måste rivas upp.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka skolministern för svaret. Jag vill tolka skolministerns svar positivt och hoppas att de funktionshindrades situation snabbt förbättras och att hotet mot deras rätt till specialskola nu undanröjs. Det vore tacknämligt om vi fick det svaret här i kväll. För någon tid sedan fick jag ett brev från en funktionshindrad elev i en svensk skola. Brevet var nedplitat med stor omsorg - ett brev som det säkert hade tagit väldigt lång tid att skriva. Anna, som hon heter, berättar i brevet att hon är funktionshindrad och bor tillsammans med sina föräldrar. Anna går i en vanlig kommunal skola på hemorten. Hon har sin egen skolbänk, visserligen i ett hörn av klassrummet, lite avskilt från de andra eleverna. Anna, som är elva år, känner sig ofta övergiven och ensam. Ingen har riktigt tid med henne. Anna är dessutom ensam funktionshindrad på sin skola. Hon skriver i sitt brev att hon inte är mobbad på skolan, men hon skulle väldigt gärna vilja ha en bästis, en kamrat som är som hon och som har samma intressen som hon. Men Anna är ensam. Sådan är tyvärr situationen för många funktionshindrade i dag. Strikt ansvarsmässigt delar jag skolministerns syn att det är varje kommuns uppgift att ansvara för att alla kommuninvånares primära behov tillgodoses, oavsett förutsättningar och ålder. Men, herr talman, frågan är mycket mer komplex än så. Många kommuner ute i landet har svårt att leva upp till kravet att integrera de funktionshindrade i skolan och ge dem en meningsfull tillvaro och en god utbildning. Fallet med Anna är inte unikt, utan flera rapporter pekar på att samma förhållande råder i många kommuner. Kommunerna har varken ekonomiska, tekniska eller pedagogiska resurser att ge multifunktionshindrade en god utbildning och den stimulans de behöver för att utvecklas utifrån sina möjligheter. De resurserna och den kunskapen finns på Ekeskolan. Det är de multifunktionshindrades behov som gjort att Kristdemokraterna envetet har arbetat för och avsatt ekonomiska medel i budget efter budget för att behålla den fasta skoldelen på Ekeskolan. För innevarande år har vi exempelvis avsatt 15 miljoner kronor i vår budget för att behålla den fasta skoldelen på Lika ofta har Socialdemokraterna avslagit våra yrkanden, ofta med motiveringen att det inte finns något behov och att ett resurscenter på Ekeskolan med visstidsplacering kommer att tillgodose de multifunktionshindrades behov. Nu har äntligen ett hälsosamt uppvaknande skett hos skolministern och Socialdemokraterna. Nu har skolministern efter ett besök - kanske han rusade igenom Ekeskolan - i alla fall insett det allvarliga läget och flaggat för en ny utredning om Ekeskolans framtid. Kristdemokraterna välkomnar skolministerns uppvaknande. Vår förhoppning är att utredningen inte dras i långbänk utan att frågan får en skyndsam behandling. Kommer Ekeskolan att ha en fast skoldel och inte bara vara ett resurscenter i framtiden? Är det skolministerns ambition? Jag hoppas få ett rakt svar.
Herr talman! Jag är glad över att skolministern har aviserat en utredning om begreppet visstidsvistelse vid Eke och Hällsboskolorna. Det beror inte på att riksdagen inte har sagt att det ska finnas en skolenhet där - det har riksdagen varit tydlig om. Den ska finnas där, även om den inte kallas fast skolenhet, med lärare, med lokaler och med kompetens att ta hand om de barn som behöver visstidsvistelse på Ekeskolan. Lika klart var det att skolminister Ingegerd Wärnersson sade att viss tid också kan handla om längre tider och i vissa fall också hela skoltiden för barnen. Jag tycker ändå att det är bra att utredningen kommer till stånd, dels därför att man behöver vara tydligare i hur föräldrarätten ska tillvaratas, dels därför att man behöver göra mer av bedömningar av vilken långsiktig volym som behövs när det gäller skolan - och inte minst, Sten Tolgfors, därför att enskilda ledamöter har spridit så märkliga rykten om verksamheten vid Ekeskolan. Jag är också glad att skolministern besökte Ekeskolan. Vi hade ett väldigt fint besök på skolan, och det var roligt att höra hur riksdagsbeslutet påverkat utvecklingen på ett positivt sätt, och hur skolverksamhet och utåtriktad resursverksamhet griper in i varandra. Vi mötte en lärare som sade: Förut lämnade kommunerna ifrån sig barn till Ekeskolan. Nu måste kommunerna och Ekeskolan samarbeta om barnen på skolan. Finare kan det inte sägas. Det handlar inte bara om barnens vistelse på Ekeskolan och Hällsboskolan utan också om barnens liv i hemkommunerna. Det handlar om deras hela liv. Jag tycker att det är viktigt att vi kan ge barnen trygghet på Ekeskolan. Det är därför vi socialdemokrater från länet så hårt har drivit kravet på att Ekeskolan ska finnas kvar i Örebro och kunna utvecklas. Lika viktigt är det, tycker jag, att vi tar ett ansvar också för de barn som inte är långsiktigt inskrivna på Ekeskolan. Debatten kring Ekeskolan handlar om de 42 barn som i dag finns där. Den handlar också om 300-400 barn med väldigt tunga handikapp som finns utanför Ekeskolan. Ett, kanske två, av barnen med Spielmeyer-Vogts sjukdom går på Ekeskolan, och 30-40 barn med denna svåra sjukdom finns hos kommunerna. De behöver också stöd, Sten Tolgfors. Det är därför en ynkedom att samma moderater som vitt och brett talar om Ekeskolan tar bort hela anslaget från Specialpedagogiska institutet, 319 miljoner, återför endast 200 miljoner till Skolverket, lägger 25 miljoner på Specialskolemyndigheten och 1 miljon till utveckling av läromedel för elever med handikapp. Eventuellt handlar det om att anslå 50 Hur man än räknar, Sten Tolgfors, har ni över 40 miljoner, med all sannolikhet över 90 miljoner, mindre än Socialdemokraterna till stöd för Ekeskolans och Hällsboskolans verksamhet. Det är svagt. Det är dåligt. Det känns också lite trist att Kristdemokraterna tog 15 miljoner till Ekeskolan från de döva barn som lyder under Specialskolemyndigheten. Jag ser att Erling Wälivaara skakar på huvudet. Jag rekommenderar att man läser Kristdemokraternas särskilda yttrande i utbildningsutskottets betänkande, UbU1, liksom s. 154. Där finns detta svart på vitt.
Herr talman! Ekeskolan i Örebro har under många år byggt upp en kvalificerad kompetens för att stödja de elever som går där. På Ekeskolan har barn som tidigare varit socialt isolerade för första gången funnit vägar ut ur ensamheten. De har kunnat bygga upp kamratrelationer och också sitt självförtroende. Beslutet i riksdagen för ett par år sedan om att lägga ned Ekeskolan grundade Socialdemokraterna på att barn med multihandikapp skulle gå i vanlig kommunal skola antingen de ville eller inte. Det är en förmyndarpolitik. Denna förmyndarpolitik har regeringen valt att föra på flera områden, t.ex. vad gäller maxtaxan. Också där säger regeringen att den vet bäst och att vi i riksdagen ska bestämma vad som är bäst för alla elever, alla barn och alla familjer. Hur kan man tro att det i varje kommun kan byggas upp en sådan kompetens som den man under många år byggt upp på Ekeskolan? Det är helt orimligt för kommunerna att klara av. Det säger ju sunda förnuftet. Samarbetet mellan kommunerna och specialskolan är oerhört viktigt och ska också utvecklas. Det finns ingen motsättning, Inger Lundberg, mellan att ha en specialskoledel på Ekeskolan och ett bra arbete ute i kommunerna. Snarare är det så att de förebygger och hjälper varandra. Men Socialdemokraterna valde att sätta de barn som gick i Ekeskolan mot de barn med liknande handikapp som finns ute i landet. Inger Lundberg var inne på det i dag igen. Det är en ganska märklig motsättning. Det naturliga borde ju vara att det finns en valmöjlighet. Vill jag att mitt barn ska gå i en skola i den kommun där vi bor ska den möjligheten och resurserna för det finnas just där. Men om vi som familj väljer att låta barnet gå på en specialskoledel i Ekeskolan så ska det också vara en möjlighet. Men den valfriheten och dessa möjligheterna säger Socialdemokraterna att de inte ska ge några familjer över huvud taget. Det resurscenter som Ekeskolan skulle omvandlas till med specialpedagoger som skulle arbeta utåtriktat och hjälpa kommunerna att möta barn med dessa grava funktionshinder var på sitt vis väldigt bra. Men problemet är ju att det inte finns resurser till det. Man har inte kunnat arbeta på det utåtriktade sättet. Man har inte ens kunnat arbeta och bygga upp den visstid som Socialdemokraterna sade skulle vara så viktig. Nu säger Thomas Östros att denna visstid ska utredas, vilket är väldigt bra. Vi har varit flera kritiker som har sagt att detta inte går, speciellt inte för de barn som behöver trygghet, lugn och ro och som behöver veta vad som händer flera år framöver, och inte minst för familjerna som kanske t.o.m. skulle välja att flytta den till ort där specialskolan finns. Skolministern uttalade sig om ett par saker i går som gör att det finns en hel del frågetecken om vad det han sade egentligen betyder. Betyder det som Thomas Östros sade om att det ska finnas en fast skoldel kopplad till resurscentret att vi ska riva upp beslutet om stängningen av Ekeskolans fasta skoldel? Betyder det att barn även fortsättningsvis kan gå hela sin skoltid på skolan? Betyder det att Ekeskolan ska få de resurser som krävs för att både klara av en fast skoldel och den utåtriktade verksamheten?
Herr talman! Ja, jag besökte Ekeskolan i går och förde en mycket bra diskussion med olika delar av skolans ledning, och jag träffade också elevrådet för att diskutera Ekeskolan. Den diskussion som vi förde handlade just om relationen mellan att vara ett resurscenter som har den kompetens som Sofia Jonsson lyfte fram och som kan bidra till att utveckla verksamheterna i alla kommuner i Sverige och vad det betyder att också ha en fast skoldel där man också upprätthåller den kompetensen. Jag tror att det är en väldigt viktig kombination. Fokus ska vara barnens bästa. Det är mitt intresse. Sten Tolgfors antyder bluffar och annat. Jag tror inte att många i riksdagens kammare skulle sätta sådana frågetecken inför varandra. Mitt fokus är barnens bästa. Jag vill ju att Ekeskolan ska kunna vara ett starkt resurscenter. Min bedömning är att man också bör ha en stark skoldel för att hela denna idé ska fungera på ett bra sätt. Och skoldelen i Ekeskolan kommer att ha elever som har olika typer av visstidsplaceringar. Då kan det handla om att vara där en kort tid, om att kanske vara där regelbundet för att stärka föräldrarna, personalen från hemkommunen och eleven när det gäller elevens möjligheter att utvecklas hemma. Men det kan också vara så att man har en visstidsplacering på Ekeskolan för hela skoltiden. Jag menar att vi inte ska fatta dessa beslut här i riksdagen för varje enskild elev, utan det ska föras ett resonemang mellan de professionella på Ekeskolan, kommunen, eleven och föräldrarna. Då bör vi också utreda hur vi ska skapa det system som gör att också föräldrarna känner en trygghet i att de har möjlighet att få en prövning av ett beslut. Inte heller i den gamla specialskolan fick alla plats. Också där gjordes det en prövning. Jag menar att vi nu ger förutsättningar för Ekeskolan att bli ett väldigt starkt resurcenter som också kan möta eleverna på deras villkor tillsammans med föräldrar och hemkommun. Det var också det som var vårt resonemang när vi satt och pratade på Ekeskolan, att just ge denna möjlighet. Skolans ledning och de engagerade i personalen ansåg att detta var en möjlighet för Ekeskolan att utvecklas vidare, att just kunna erbjuda denna variation av insatser. Då kommer det naturligtvis att finnas - detta som svar på Erling Wälivaaras fråga - en fast skoldel. Hur ska man annars kunna ta emot elever på både kortare och längre tid? Sofia Jonsson säger att det är väldigt bra att visstidsbegreppet utreds, och jag är glad över det stödet. Jag tror att vi behöver gå igenom ett antal frågeställningar här så att vi är säkra på att det blir en fin utveckling. Det som är viktigt här för att vi ska komma vidare är att vi måste visa att hemkommunerna har ett ansvar, så att vi inte får det läge som Inger Lundberg tog upp, att det känns som att man lämnar ifrån sig ett ansvar. De barn och ungdomar som nu går sin skoltid på Ekeskolan växer och blir vuxna och ska komma hem till sina kommuner eller väljer kanske att flytta till någon annan kommun. Då måste man också ha arbetat med frågeställningarna och ha förberett sig och skaffat den kompetens som behövs så att dessa barn och ungdomar i vuxen ålder får det stöd som de behöver. Vi kommer att tillsätta en utredning för att just göra detta, se hur vi kan utveckla Ekeskolan vidare med visstidsbegreppet som det viktiga, vilket kan innebära allt från kortare regelbundna träffar till långa placeringar som innebär hela skoltiden. Jag känner mig övertygad om att det är ett bra sätt att också utveckla resurscentret vid Ekeskolan så att det kan bidra till alla kommuners kunskaper och kompetens i dessa frågor.
Herr talman! Jag ställde ett antal frågor till skolministern men fick inte svar på någon. Det är Tomas tvivlaren som träder fram. Han säger olika saker beroende på var han är, vem som frågar och vilken tidning det är fråga om. Ibland handlar det om skoldelen, ibland handlar det om resurscentret, ibland handlar det om en fast skoldel. Jag ska läsa ur regeringens proposition 1998/99:105 för skolministern, eftersom han uppenbarligen inte känner till detta. Där står det: När Thomas Östros är ute och talar om en fast skoldel vid Ekeskolan krävs det alltså att han snarast återkommer till riksdagen med en proposition för att upphäva sitt eget och regeringens förslag till riksdagen och det beslut som riksdagen då fattade. Jag tycker att det är tråkigt, men det är talande att oppositionen måste påtala detta för skolministern. När det gäller kommunerna har Östros själv medgett att vi efterhand får jobba med att hemkommunerna blir bra på att ta hand om sina barn. Arbetet är alltså knappt ens påbörjat, men alternativet stängdes i somras. Kan skolministern möjligen se att det blir en lucka för många berörda barn däremellan? Samtliga de löften som regeringen lämnat till barnen på Ekeskolan har svikits. Regeringen lovade dyrt och heligt att alla barn som så behövde skulle få skrivas in innan intagningsstoppet infördes förra sommaren. Hälften sveks. Bara 10 av 20 sökande fick komma in. Och 120 barn, vilket jag har påtalat för Östros tidigare, står alltjämt i kö för utredning, och köerna till skolan kommer enligt rektorn att bli längre. För skolministern verkar detta löftesbrott inte vara något problem. Barnen verkar inte finnas som individer, bara som statistik. Varför? Jo, därför att det handlade om 10 barn i somras, vilket ändå var fler än de 5 som skrevs in ett annat år. Så varför bråkar Moderaterna? Jo, därför att Socialdemokraterna bara i fjol krossade 10 barns livsdrömmar när barnen trots regeringens löfte nekades plats på skolan. Och det är totalt ointressant, skolministern, hur många barn som tidigare behövt gå där. I somras var det nämligen 20 Varje år framöver kommer det att finnas barn som behöver få gå i specialskolan Ekeskolan men som inte kommer att få den sista chans och den första möjlighet i livet som skolan hade inneburit. Och om det hade varit någon ruter i Östros så skulle han erkänna att stängningsbeslutet var fel i grunden och riva upp det. Ring barnen och säg att de är välkomna, annars får skolministern ha dessa barns situation på sitt samvete. Så över till detta med visstidsbesök. Östros framhärdar i att detta inte bara kommer att bli en möjlighet utan bli en fantastisk möjlighet för landets alla kommuner och alla barn med behov. Men vad visstid innebär vet ingen. Regeringen har upprepade gånger utlovat att det skulle kunna vara flera år. Och smaka bara på det som Östros sade här tidigare: visstidsvistelse hela skoltiden. Är det regeringens nya skolpolitik för alla barn, visstidsvistelse i den kommunala nioåriga grundskolan? Vad är det för respekt för barn med funktionshinder? De har precis samma rätt som alla vi andra att tillsammans med klasskamrater gå läsårsvis i en social gemenskap med möjlighet att planera sin utbildning och inte hänvisas till visstidsvistelser hela skoltiden. Det är t.o.m. så att Ekeskolan är avförd från det offentliga utbildningssystemet som grundskola. Var går du i skola? Jag vet inte om jag går i skola. Jag går på ett resurscentrum på visstidsvistelse. Bara detta borde, skolministern, säga att det är dags att se över hela det beslut som riksdagen tidigare har fattat. Dessutom är barnen inte ens garanterade att komma på visstidsvistelse därför att det avgör hemkommunen - beroende på om den har råd med det eller inte!
Herr talman! Jag vill i alla fall tacka för svaret. Det var ett klart besked om att det ska finnas en fast skoldel på Ekeskolan. Jag hoppas att också Inger Lundberg noterat det. Det verkar ju finnas en viss diskrepans mellan er. Inger Lundberg säger att det, även om det inte kallas för fast skoldel, ska finnas ett resurscenter. Nåväl, jag är glad över det svar som jag fått av skolministern. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att kommuninvånarnas grundläggande behov tillgodoses, men även staten har - som också kan läsas om i det skriftliga svaret från skolministern - ett ansvar för att de allra svagaste, som de multifunktionshindrade är, ska få en bra skolgång samt bra livskvalitet och livsmiljö. Det finns dock, skolministern, en uppenbar risk att många kommuner inte anser sig ha råd att skicka sina barn till specialskola. Är skolministern beredd att se till att inga multifunktionshindrade, på grund av att den egna kommunen inte har råd att skicka dessa barn till Ekeskolan, ska behöva avstå från den kompetens som specialskolan kan erbjuda? Och kan skolministern lova att multihandikappade elevers speciella behov ska tillgodoses också i framtiden genom att staten ställer ekonomiska resurser till förfogande?
Herr talman! Jag delar till fullo Sofia Jonssons syn när det gäller den ovärderliga kompetens som finns på Ekeskolan. Det gäller både det pedagogiska arbetet och arbetet med fritidsverksamhet. Det gäller också den kamratskap som finns på skolorna. Det gäller såväl skolenheten som den betydelse som verksamheten och kompetensen har för barnen ute i kommunerna. Detta är oerhört viktigt. Det är trams att det, som Erling Wälivaara påstår, finns skillnader mellan min och skolministerns syn på detta med fast skoldel. Jag är trött på att man från borgerlighetens sida bara använder det begreppet. Vad är då fast skoldel? Ja, åtminstone Sten Tolgfors, som bor i Örebro, borde veta att det är fast anställda lärare, fasta lokaler och fast kompetens som finns där - oavsett om man använder begreppet fast skoldel eller inte. Det är tydligt att Sten Tolgfors och Erling Wälivaara har ägnat mer tid åt advokatyr än åt att verkligen bry sig om verksamheten där ute. Om Sten Tolgfors med hjärtat brydde sig om innehållet i verksamheten, varför då inte se den väldigt fina och spännande verksamhet som utvecklats där i samspel mellan kommunerna och Ekeskolan? Och varför då inte se till att Moderata samlingspartiet, precis som Socialdemokraterna gör, tillför tillräckliga resurser till de barn som har olika handikapp? 25 miljoner kronor i någon sorts extra politiskt demonstrativt tillskott till Specialskolemyndigheten - ja, det är inte ens rätt myndighet. Så litet intresse har Sten Tolgfors i sakfrågan - detta samtidigt som det netto handlar om minst 43, sannolikt 93, miljoner kronor mindre till dessa barn, dvs. till Ekeskolans barn, till Hällsboskolans barn och till de barn ute i verksamheten som har svåra sjukdomar. Det är ledsamt, Sten Tolgfors! Dock är jag mycket glad över utbildningsministerns klara ställningstaganden.
Herr talman! Jag tycker att det finns en del dubbla budskap i den här debatten. Det är lite svårt att veta vad som egentligen är på gång och hur regeringen framöver kommer att ställa sig vad gäller Ekeskolan. Å ena sidan säger Inger Lundberg att vi är överens om hur bra Ekeskolan är med de pedagoger och de möjligheter som där finns. Å andra sidan säger Inger Lundberg: Varför ska vi tjafsa om en fast skoldel? Det är ju bara ord. Ja, men det var ju de orden som vi i riksdagen fattade beslut om för ett par år sedan. Det var de orden och de begreppen samt deras innebörd som sade att grundskolan och begreppet specialskolan Ekeskolan inte skulle finnas kvar. För oss betyder det mycket, och speciellt för de barn, elever och föräldrar som finns på skolan betyder just de ord så mycket som Inger Lundberg säger inte är så viktiga. Herr talman! Skolministern säger också att det är viktigt att det finns en bra koppling mellan resurscentret och kommunerna. Ja, givetvis. Det finns ingen motsättning där, utan det tycker jag är väldigt bra. Sedan kommer begreppet fast skoldel in igen. Det kan betyda lite olika saker - en fast skoldel för en elev under en termin, några veckor eller kanske hela tiden. Jag tycker att det är ganska märkliga budskap. Vad ska skolministern säga till de föräldrar som gör ett val och säger att deras barn ska kunna få möjlighet att gå i specialskola och få den här unika kompetensen och den här unika möjligheten att få stärkt självförtroende och att få leva upp som människa och barn? Ja, kanske finns det möjlighet för ert barn att under några veckor eller några år få göra det, kan det heta. Men just den ovissheten måste vi komma bort från. Skolministern måste vara tydlig om vad som gäller för Ekeskolans framtid. Kan det bli en grundskola igen? Ska vi riva upp beslutet och säga att Ekeskolans framtid är säker och att Ekeskolan ska vara en grundskola för de här barnen?
Herr talman! Jag vill se att Ekeskolan blir ett starkt resurscentrum som har den kunskap och de resurser som krävs för att också kunna bidra till skolutvecklingen i landets kommuner. Det behövs, och den kompetensen finns i dag på Ekeskolan. Dessutom ska man ha möjlighet att ta emot elever på de villkor som bestäms i mötet mellan eleverna, deras föräldrar, skolan och även hemkommunen, som har ett ansvar för alla medborgare. Det ska - jag vet att detta stöds livfullt också från skolans ledning - kunna resultera i att man just gör individuella lösningar. Här finns det möjlighet att stötta elever, föräldrar och personal från hemkommunen genom att ha kortare besök regelbundet för att både stärka kompetensen och stimulera utvecklingen. Här finns också möjligheten att finnas på skolan under hela skoltiden. Jag tror inte alls - och tolkar nog inte heller Sofia Jonsson så - att det bara ska vara en lösning som gäller. Lite grann är det nog så att ni blir så ivriga att ni nästan ramlar över till att vi inte ska ha något kommunalt ansvar över huvud taget. Ska alla barn då gå på Ekeskolan? Det finns ju väldigt många barn ute i kommunerna i dag. Vi måste se till att stärka också dessa barns ställning. Det finns en väldigt bra verksamhet i många kommuner, medan det i andra kommuner också finns behov av kvalitetsutveckling. Vad jag alltså vill se är ett resurscentrum, naturligtvis med en fast skoldel. Självklart går det inte att ta emot barn på vare sig kortare eller längre tid om man ska anställa folk varje gång som det är dags eller om man ska ha en organisation som inte har några planeringsförutsättningar alls. Här kommer det att finnas möjlighet för skolan att göra bedömningar som är sådana att man håller ihop grupper och ser till att barnen har en trygg och fin samvaro. Det menar jag att vi ska skapa förutsättningar för. Vi ska nu ta första steget genom att just utreda de visstidsplaceringar som riksdagen har fattat beslut om ska finnas vid skolan. Det stöd som jag upplevt från skolans ledning och från flera av de engagerade lärarna är, menar jag, ett gott tecken på att vi kan komma vidare den vägen. Jag noterar också att det finns ett stöd från Erling Wälivaara och Sofia Jonsson för att göra den här utredningen i syfte att se till att vi får klarlagt vilka förändringar som måste göras och hur vi ska vidareutveckla skolans verksamhet. När det gäller själva budgetdiskussionen kan vi inte i denna interpellationsdebatt ge oss in i myndighetens interna diskussion så länge om hur pengarna ska fördelas. Men jag kommer att följa det väldigt noggrant och informera mig om resultatet. Vi får väl återkomma till en diskussion om detta. Jag har goda förhoppningar om att det går att få ett brett politiskt stöd för den här typen av inriktning för att utveckla skolans verksamhet. Jag har redan noterat att det från skolans ledning finns ett sådant stöd.